Fru talman! Vi har suttit i fem månader i försvarsutskottet och väntat på en invit från Socialdemokraterna. Någon sådan har inte kommit vare sig från Centerpartiet eller Socialdemokraterna. Ni försöker bjuda in oss med armbågen, precis som Henry Ford som sade: Välj vilken färg du vill ha på bilen bara den är svart!

Fru talman! Erling Wälivaara säger att Folkpartiet har kastats på någon vagn av Socialdemokraterna. Nej, det är inte så, Erling Wälivaara. Wälivaara besöker någon gång ibland detta utskott och vet hur diskussionerna går. Titta i Folkpartiets motion! Där står det att de fyra skarpa flottiljerna är F 17, F 7, F 4 och F 21. Och det är det förslag som ligger i dag. I Folkpartiets motion står det här. Vi kan också tänka oss en diskussion om kvarvarande flyg i Uppsala om det blir mer än skolverksamhet. Men ingen majoritet har ställt upp på något annat. Alltså är det så att det som står i Folkpartiets motion har blivit flera partiers förslag. Vi har inte hoppat på någon vagn. Det står t.o.m. att man, om det inte blir någonting i Uppsala, kan tänka sig att flytta utbildning till F 21 i Luleå där jag vet att Erling Wälivaara är anställd.
Fru talman! Runar Patriksson säger: Vi skriver i vår motion att vi kan tänka oss kvarvarande flyg i Uppsala. Men ni har i alla fall slutat att tänka på det, eftersom ni har hoppat på skrivningen i det här betänkandet. Där anges det nämligen klart att det inte kommer att finnas någon flygverksamhet i Uppsala. Ni har övergett er ståndpunkt till skada för flygvapnet. Jag skulle vilja ställa en fråga till Runar Patriksson. Hur mycket kunde Runar Patriksson påverka skrivningen i betänkandets slutsats, som jag citerade här? Enligt vad jag har hört var det inte mycket, utan ni ställdes inför ett fullbordat faktum.

Fru talman! Nu har inte Runar Patriksson någon mer replikrätt, så jag ska vara lite snällare. Men visst är det märkligt, Runar Patriksson, hela Sveriges riksdag och hela svenska folket, att Folkpartiet har hoppat upp på samma vagn som Vänsterpartiet. Jag är säker på att Bertil Ohlin inte vrider sig i graven - han roterar.

Fru talman! Vi behandlar nu ett riktigt dåligt förslag från försvarsutskottet. Det har framgått med önskvärd tydlighet av debatten här i dag, men det har framgått med ännu större tydlighet av t.ex. de utlåtanden som vi har fått från Försvarsmakten. Propositionen är långt ifrån den bästa lösningen. Det finns betydligt bättre förslag. Jag och några medmotionärer har t.ex. redovisat ett förslag som numera i stort överensstämmer med ÖB:s huvudförslag. Men, som sagt, propositionen är avsevärt bättre än det förslag som utskottsmajoriteten har framlagt. Jag är långt ifrån ensam om att göra den bedömningen. Socialdemokraternas företrädare, vice ordföranden i försvarsutskottet, Tone Tingsgård gick omedelbart ut från utskottet med det beskedet. Hon har sagt att s-gruppen med tanke på omständigheterna var tvingad att ta det "näst bästa alternativet". Centern, som står bakom propositionen, säger också att regeringens ursprungsförslag, propositionen, är bättre. Men det är inte nog med det. Såväl Moderaterna som Kristdemokraterna har tydligt uttalat att utskottets förslag är det sämsta tänkbara alternativet, dvs. regeringspropositionen är bättre. Miljöpartiet har också kritik. Det har i dag framkommit att det enda parti som förefaller vara nöjt med utskottet är Vänsterpartiet, och det är egentligen ett vänsterpartiförslag vi ser framför oss. Men tydligen är också Folkpartiet relativt nöjt, åtminstone dess företrädare här i debatten. En ren spelteori skulle säga att ett sådant förslag som utskottsförslaget inte skulle kunna gå igenom här i riksdagen utifrån denna utgångspunkt. Fru talman! Det vore också oanständigt om ett förslag som har fått så dåligt betyg från så många här i riksdagen skulle antas och bli det slutliga beslutet. Fru talman! Jag ställde i torsdags på frågestunden en fråga till försvarsministern: "Om det skulle framstå som helt klart att regeringens proposition kan bifallas av riksdagen, står regeringen och socialdemokraterna då fast vid att man i första hand vill ha igenom sitt förslag, propositionen, i riksdagen?" Jag ställde min fråga mot bakgrund av att det är helt klart att propositionen går igenom om socialdemokraterna stöder den här i kammaren. Tone Tingsgård har ju gjort det här som sitt huvudnummer när hon, bl.a. i Uppsala, har presenterat utskottsförslaget. Hon har gjort det mycket tydligt att propositionen är bäst. Nu kommer sanningens minut. Det går att rösta igenom propositionen i riksdagen. Jag antar att t.ex. Centern inte heller har någonting emot att rösta på det bästa alternativet. Och, som sagt, andra stora partier här i riksdagen föredrar ju propositionen framför utskottsförslaget. Tingsgård sade i sitt anförande att det inte vore i enlighet med vad som är brukligt i riksdagen att ändra sig i kammaren. I den mån detta upplevs som ett argument för att inte rösta på regeringspropositionen skulle det ju lätt kunna avhjälpas med en återremiss om intresse förelåg. Då kan ju utskottet självt, genom Tone Tingsgård, föra fram propositionen som sitt alternativ. Men eftersom frågan är så väl känd tycker jag kanske att det naturliga vore att direkt avgöra saken här i voteringen. Då kan ju dessutom, om socialdemokraterna tänker i de termerna, inga nya olyckor inträffa. Socialdemokraterna kan alltså här i kammaren rösta igenom sin proposition. Så är det. Gör de inte det kan inte Tone Tingsgård eller någon annan socialdemokratisk företrädare sedan jämra sig över att de absolut inte kunde få igenom propositionen i riksdagen och hävda att ingen annan lösning fanns till buds för dem. De blir nu synade i riksdagens voteringsprotokoll redan i den första rösträkningen. Själv kommer jag att rösta i enlighet med gängse ordning utifrån den motion som jag står bakom. Jag yrkar nu bifall till regeringens proposition i detta ärende. Jag gör det i vetskap om att en vanlig propositionsordning skulle ge bifall till propositionen, om socialdemokraterna ger den sitt stöd. Jag gör det för att det ska vara fullständigt klart var ansvaret ligger, om propositionen inte antas av riksdagen. Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar jag bifall till regeringens proposition i detta ärende.

Fru talman! Det är inte för sent förrän man gått till beslut och räknat rösterna här i riksdagen. Det är så demokratin fungerar. Det finns här ett politiskt anständighetskrav. Om stora partier här säger att de har ett bättre alternativ än det som de har fört fram i utskottet och de vet att det alternativet kan vinna bifall här i riksdagen, vore det direkt felaktigt och förolämpande mot svenska folket att inte rösta på det förslaget. Ur Försvarsmaktens och flygvapnets synpunkt har det mycket tydligt kommit fram vilket alternativ av dessa två som är att föredra. Jag förstår inte att socialdemokraterna inte kan besinna sig nu.
Fru talman! Den som skulle besinna sig är väl ändå Lennart Hedquist, efter fem månaders hantering. Jag medger att förhandlingsutrymmet inte var stort, och det har tydligt framgått. Vi har aldrig någonsin förväntat oss ett aktivt stöd från moderaterna, men mot bakgrund av engagemanget i och beskrivningen av de förfärliga konsekvenserna hade vi möjligen väntat oss en nedlagd röst. Det var i den förvissningen som vi gick till utskottets preliminära justering. Nu är det för sent. Jag tror faktiskt inte, fru talman, att Lennart Hedquist riktigt har insett vidden av den ordning som han låtsas försöka etablera.
Fru talman! Jo, fru talman, jag förstår precis vidden av den ordningen. Den innebär att det inte är det förslag som uppfattas som sämst ska antas av riksdagen, utan något som är bättre. Jag kan inte bedöma turerna i försvarsutskottet, eftersom jag inte sitter där, men jag tycker att det är direkt felaktigt att tillämpa en sådan ordning i Sveriges riksdag att vi röstar igenom ett riktigt dåligt förslag. T.o.m. företrädarna för socialdemokraterna säger att det är ett sämre förslag än propositionen. Stå nu för vad ni säger och rösta enligt er övertygelse!

Fru talman! Dagens ämne skulle ju enligt rubriken vara den militära flygutbildningen. Som utbildningsengagerad kastade jag mig därför nyfiken över det här betänkandet men blev då besviken, eftersom det där står väldigt lite om just flygutbildningen. Nu kommer vi i stället att än en gång besluta om vilka flygflottiljer som ska vara kvar i landet. När det gäller det avgörandet vill jag för min del beklaga det gamla beslutet att lägga ned F 10 i Ängelholm. Jag kan inte ställa mig bakom ett sådant beslut, med tanke på alla investeringar som där har gjorts i pengar och kompetens under de senaste åren. Men förutom detta är jag också bekymrad över att utbildningsfrågan kommit bort. Det enda som framhålls i betänkandet är att utbildningen ska förläggas till någon av de kvarvarande flottiljerna, men då har försvarsutskottet tyvärr inte tagit hänsyn till alla aspekter på utbildningen. Det resoneras allmänt om samverkan med civil utbildning, och det är i och för sig bra att man talar om ett uppdrag till Lunds universitet och Försvarsmakten att diskutera samordning, men det är en alldeles för otydlig inriktning. Jag tycker att det är uppenbart att det i sydvästra Sverige finns en samlad kompetens i fråga om flygutbildning. Det finns i dag i sydvästra Sverige en sammanhängande verksamhet och kompetens när det gäller militärt och civilt flyg. Halmstad, Ängelholm, Ljungbyhed och Lund är platser som alla har såväl tradition som idéer för framtiden inom flygets område. Ljungbyhed med traditioner från den allra tidigaste svenska flygutbildningen har i dag den enda statliga civila flygutbildningen. Utbildningen sorterar under Lunds universitet och stöds av universitetets flygforskning. På Lunds universitet finns Sveriges enda flygcentrum för forskning om olika områden med anknytning till flyget - miljö, teknik, psykologi m.m. På universitetet är också den första magisterutbildningen för piloter på väg att utvecklas. På F 10 i Ängelholm finns en samlad kompetens av flyglärare. Här håller man just nu på att bygga upp den nya JAS-utbildningen. Man har där en unik och bred personalkompetens kring militär grundutbildning. På andra håll i landet förekommer endast vidareutbildning. Vid Försvarsmaktens skolor i Halmstad finns fem enheter som genomför utbildning inom flygtrafiktjänst, flygteknisk tjänst, vädertjänst, informationsteknik samt bas och underhållstjänst. Fru talman! Allt detta kunde vara en förutsättning för en kraftfull utveckling och breddning av flygutbildningen, men nu verkar man i stället vilja slå in på en väg som splittrar kompetensen och föröder helheten. I riksdagsbeslutet våren 2000 framhålls att syftet är att uppnå ökad internationell samverkan kring utbildningen samt att i de delar där det är lämpligt integrera militära och civila flygförarutbildningar. Många menar också att Sverige borde satsa på en större internationell flygskola. Eftersom Europas luftrum är trångt behöver alltfler flygförarutbildade köpa utbildning i andra länder. Därför borde vi nu ta tillfället i akt att utnyttja de expansionsmöjligheter som flygfälten i Ängelholm och Ljungbyhed erbjuder. Hela bältet Halmstad-Ängelholm-Ljungbyhed Lund ger unika förutsättningar för att skapa en flygutbildning som ger mervärden inom flera områden. Folkpartiet har tidigare drivit Ljungbyhed som ett intressant alternativ för den grundläggande flygutbildningen, om F 10 nu skulle läggas ned. Något större inresse för detta har av okänd anledning inte funnits hos de övriga partierna. Det är beklagligt och märkligt med tanke på att fördelarna med Ljungbyhed är så uppenbara. För mig som utbildningsengagerad är fördelarna uppenbara, med en lokalisering i anknytning till utbildning och forskning om flyg. Om dagens förslag genomförs finns det fortfarande en liten möjlighet att lokalisera den grundläggande flygutbildningen till en flottilj i södra Sverige. I så fall hoppas jag att de ansvariga kommer att utnyttja möjligheterna till samverkan i Ljungbyhed. Rent fysiskt borde helt enkelt flygutbildningen, om viljan finns, kunna placeras i Ljungbyhed. Jag hoppas verkligen att det till sist, trots allt, blir ett alternativ som ger en bra flygutbildning och som samtidigt utnyttjar forsknings och utbildningsresurser som redan finns. Därför, fru talman, kommer jag att fortsätta att på olika sätt försöka påverka beslutet i den här frågan.

Fru talman! Dagens debatt med anledning av betänkandet om den militära flygutbildningen m.m. har stora inslag av missnöje men också inlägg som försvarar en väldigt dålig och - det vill jag understryka - dyr lösning för flygvapnet och för försvaret. Något definitivt beslut om var den militära flygutbildningen ska placeras fattas ju inte i dag. I betänkandet fastslås att den ska placeras på någon av de framöver kvarvarande flygflottiljerna. För mig, fru talman, är det helt uppenbart att försvarsbeslutet våren 2000 var dåligt och dyrt både för försvaret och för de svenska skattebetalarna.

Vi upplever också en krigsflygskola som klarar sina uppgifter på ett utomordentligt bra sätt. Majoritetsförslaget innebär, som jag ser det, ett oerhört risktagande inte minst för den framtida möjligheten att förse flygvapnet med de piloter man behöver. Dessutom kommer, om förslaget går igenom, flygvapnet att tappa många piloter som känner stort missnöje och fullständigt har tappat förtroendet för det svenska flygvapnet och försvaret. Så snart andra möjligheter till verksamhet och arbete uppenbarar sig kommer många av dem att fly. Ingen ska inbilla sig att piloter och medarbetare på F 10 flyttar från Ängelholm, som man är övertygad om är den modernaste och bästa flottiljen i dag, till andra förband. Jag bedömer att en väldigt liten del kommer att följa med om riksdagen nu fattar det här beslutet. Vi vet att de försvarsanställda, inte bara piloterna utan även andra, har känt det som att det var ett felaktigt beslut som togs förra våren. De har känt det som att det sunda förnuftet nu äntligen skulle kunna vinna gehör i Sveriges riksdag och att man skulle kunna ändra ett dåligt beslut. Men nu är vi där vi är, och det verkar vara oåterkalleligt. Jag ser det också som väldigt allvarligt att man nu är beredd att äventyra ombeväpningen till JAS och fullföljandet av den militära flygförarutbildningen. Denna kommer också att bli väldigt handikappad de närmaste åren. Det är, som jag sade förut, en oerhörd risk man tar om riksdagen fattar det här beslutet. Det är svårt att förstå regeringens och Centerpartiets agerande såväl i försvarsfrågan förra året som när det gäller flygvapenfrågan och flygförarutbildningen. Att sedan också Vänstern anslöt sig, liksom att Folkpartiet ställde upp på dessa dyra och dåliga förslag, är djupt beklagligt. Riksdagen tycks nu vara beredd att om någon timme fatta ett beslut som innebär att nya investeringar om 1 500 miljoner i nya JAS-flottiljer ska ske. Samtidigt ska man överge en redan färdiginvesterad flottilj i full verksamhet, som jag nyss sade. 386 miljoner har under senare år investerats i flottiljen i Ängelholm och 46 miljoner för personalens kompetensutveckling. Personalflykt är som sagt mycket trolig, varför huvuddelen av dessa investeringar blir en förskingring av skattebetalarnas medel. Jag har väldigt svårt att förstå att man kan komma så långt ut i utförsbacken. Det som från många svenskars utgångspunkter är svårt att förstå, även mina, är att dessa beslut tas i ett läge när försvaret har oerhörda ekonomiska problem. Ingen kan förneka detta. Jag har också en bestämd känsla av att de är större än vad som har kommit till offentlighetens kännedom. Man klarar inte av att utbilda de värnpliktiga i planerad takt. Utbildade stridsvagnsförare hemförlovas i förtid. Förbandsutbildningen lär minska med 35-40 %. Man aviserar en De folkligt förankrade försvarsvännerna ska drabbas hårt genom de stora neddragningar som nu planeras inom hemvärnet. Vad det innebär för det svenska folkets försvarsvilja vågar jag knappt tänka på. Det är redan ett dåligt förtroende ute i de olika hemvärnsområdena. JAS-ombeväpningen senareläggs. Man tvingas stoppa många av flygvapnets övningar. Planen ställs på backen. Hur allvarligt det är måste alla inse. Frågan är också om Sverige på grund av försvarets ekonomiska problem klarar av de internationella åtagandena. Jag tvivlar på det, med tanke på försenad och för liten utbildning. Hur ska det gå med svenska folkets förtroende för försvaret, försvarspolitiken och försvarsledningen? Vad innebär detta miljardslöseri med skattebetalarnas pengar? Den frågan är inte besvarad i dagens debatt. Frågan kan också inställa sig om man från majoritetens sida medvetet är ute efter att försvåra för försvaret att bibehålla det försvar som riksdagen trots allt har beslutat om. Det är i praktiken vad som kommer att ske, såvitt jag finner. Jag kan tyvärr inte få det hela att gå ihop. Beslut om nya dyra investeringar och förkastande av tidigare, samtidigt som försvarets ekonomi kräver nya stora besparingar - det går inte ihop. Att lägga ned F 10 och flytta Krigsflygskolan i dagens läge är inget annat än ansvarslöst, fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! I ett brev som vi alla har fått i dag säger en anställd inom Försvarsmakten: Jag påstår att försvarsutskottet har behandlat fakta lite som man vill, i de sammanhang som bäst har passat utskottets syften. Det här är en bild som - med rätta, menar jag - är den allmänna bilden utåt. Försvarsutskottet anses ha ägnat sig åt annat än försvars och flygutbildningspolitik. Det här har skadat inte bara försvarsutskottet utan hela riksdagen. Men det finns fortfarande möjlighet för ledamöterna i försvarsutskottet att rädda ansiktet. I betänkandet från försvarsutskottet föreslås avveckling av F 10 och F 16. För flygskolan återstår då endast F 7. Den slutsatsen måste man dra, eftersom de analyser som gjorts visar att det bara är tre flottiljer som är möjliga för flygutbildning, nämligen F 7, F 10 och F 16, och två av dem försvinner. Men för att F 7 ska kunna utnyttjas som flygskola krävs omfattande och mycket kostsamma förändringar och investeringar. Till det kommer ogynnsamma förhållanden när det gäller luftrummet. Hanteringen, fru talman, av frågorna om flygets organisation och flygutbildningen har stora brister. Hur kan det bli så här? frågar Tone Tingsgård från Socialdemokraterna och syftar bl.a. på min synpunkt att försvarsutskottet har gjort ett så dåligt jobb att hela utskottet borde bytas ut. Hur kan det bli så här? Nog är det lätt att förstå. Jag tänker bl.a. på hur utskottet begärt ny utredning av ÖB men inte ägnat det förslaget någon tid för begrundan och diskussion. Flygskolans placering avgörs nu av regionalpolitiska skäl. Men varför har försvarsutskottet inte velat analysera frågan hur flygets framtida organisation ska planeras med hänsyn till ett eventuellt behov av ta hjälp utifrån? Vi talar ju om en period på 30 år framåt i tiden. Vi är alltså på väg att besluta att allt flygförsvar med hög beredskap i huvudstadsregionen och Mellansverige ska bort. Inget flyg och inget luftvärn ska finnas lättillgängligt i huvudstadsregionen. Fru talman! Jag är besviken på debatten här i dag. Inläggen har handlat om former och om vad man har sagt och inte sagt, men egentligen inte särskilt mycket om sakfrågor. Jo, Stig Sandström från Vänsterpartiet gjorde ett försök. Han gjorde kostnadsjämförelser som har visat sig vara felaktiga. Kostnadsuppgifterna i det materialet beträffande F 16 i Uppsala är ju falska, eller det är åtminstone inte möjligt att göra de jämförelser som Stig Sandström gör. Han kommer också in på luftrummet. Det är också fel, och det har man visat. Någon påtaglig konflikt mellan F 16 och Arlanda finns inte. Jag tycker att Centern har rätt i en sak, nämligen att Uppsala är bäst. Men varför då inte föreslå ett bevarande av F 16? Även min uppfattning är att Uppsala är bäst. Fru talman! Mot bakgrund av meningsutbytet mellan Lennart Hedquist och Tone Tingsgård drar jag slutsatsen att möjlighet måste ges att följa upp propositionen. Jag vill fråga Tone Tingsgård om inte en återremiss vore det rimliga för att Socialdemokraterna ska ges möjlighet att välja det bättre alternativet. Nu är man på väg att stödja ett alternativ som man anser dåligt. Fru talman! Jag vill yrka bifall till propositionen.
Fru talman! Det blir mycket procedurer, och det kan ju lite grann bero på att kunskapen om procedurerna inte är så där alldeles gängse ens bland riksdagsledamöterna. När jag säger att en återremiss vore det rimliga sättet att hantera en fråga på när man har ångrat ett ställningstagande, är det inte någon sorts allmän rekommendation och någonting som man tar till, utan det är någonting man gör om man vill åstadkomma något. Har Harald Nordlund en bra lösning att komma med i stället för den som han tycker är så förskräckligt dålig och kan genomföra den, tycker jag att Harald Nordlund ska yrka på återremiss.
Fru talman! Jag drar slutsatser av det Tone Tingsgård svarade till Lennart Hedquist och också har sagt i debatten, nämligen att förslaget i regeringens proposition är bättre än det man är på väg att stödja i en omröstning här i kammaren. Då måste väl ändå en rimlig och logisk slutsats bli att man måste få möjlighet att än en gång pröva att välja det bättre alternativet. Det är ju en absurd situation som vi har fått, nämligen att man från flera håll skulle stödja ett förslag som man tycker är dåligt.

Fru talman! Jag är uppsalabo, men det är inte därför jag står här, utan det är i egenskap av engagerad medborgare. Jag tycker att det är mycket viktigt att tala för att det förslag som finns i dag är felaktigt. Det sades ju att Vänsterpartiet inte skulle få styra svensk försvarspolitik. Där har ju försvarsministern varit entydig. Hur skulle det se ut om Socialdemokraterna skulle styra svensk försvarspolitik tillsammans med Vänsterpartiet - kommunisterna som de hette förut? I utskottet har debatten om Ängelholm och Kallinge gått fram och tillbaka. Det viktigaste för försvarsministern var ju att flottiljen i Uppsala fick finnas kvar och att Flygskolan blev placerad där. Men nu befinner vi oss i en situation där Vänsterpartiet har fått sin vilja igenom. Det har ju sagts in i det sista av ledande socialdemokrater att propositionen är det bästa alternativet och att det förslag som ligger nu är det näst bästa. Vad jag förstår är det bara Vänsterpartiet som är helt nöjt med det här förslaget. Den proposition som lades fram förut var inte heller bra. Men det förslaget var ändå betydligt mycket bättre än det förslag som nu ligger som majoritetsförslag. Frågan är om Socialdemokraterna kommer att rösta för sin egen proposition. Faktum är att nu ligger makten i Socialdemokraternas händer. Röstar ni för er egen proposition med Flygskolan i Uppsala vinner den. Jag vill ansluta mig till samma yrkande som Fru talman! Jag tror att det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att förklara dagens beslut - om det skulle bli som det ser ut - för kommande generationer. När F 16 läggs ned försvinner huvudstadsregionens luftförsvar. Vem ska betala notan på närmare 1 1⁄2 miljard? Det blir ju den extra kostnaden om både F 16 och F 10 försvinner.

Fru talman! Försvarsutskottet har nu kommit fram till ett majoritetsförslag om vilka fyra flygflottiljer som ska finnas kvar. Fru talman! Innan jag går vidare vill jag säga att jag kan förstå de känslor som finns hos olika kolleger i riksdagen och även hos de människor som kan bli berörda av det beslut som vi fattar i riksdagen. Att jag kan förstå det beror naturligtvis på att för drygt ett år sedan drabbades min hemort av försvarsnedläggningar. Det som på kort sikt ser väldigt mörkt och besvärligt ut, kan på lite längre sikt visa sig ge positiva effekter. Jag kan konstatera att det har börjat bli positiva effekter för min hemort av de förändringar som har skett. Det är kanske inte så vanligt att man står här och uttrycker känslor, men jag tyckte att det kanske kunde passa i dag. Fru talman! Det förslag som majoriteten i utskottet står bakom innebär nya förutsättningar för de fyra kvarvarande flygflottiljerna när det gäller flygutbildningen. Jag har inte varit så orolig över att flygflottiljen, F 21, i Luleå skulle drabbas och läggas ned. Den ligger ju nordligast och geografiskt strategiskt. Det skulle väl vara svårt att göra några nedskärningar där. Vi norrbottningar lade fram ett förslag under den allmänna motionstiden om att flygutbildningen skulle förläggas till norra Sverige. Vi räknade upp ett antal argument för det. Det beslut som nu ska fattas här i riksdagen innebär också att det är Försvarsmakten som kommer att bestämma var flygutbildningen ska förläggas i landet, och det är väl riktigt. Jag förväntar mig att Försvarsmakten gör en grundlig utvärdering om var det är lämpligast att förlägga en flygförarutbildning. De fördelar som finns i Norrbotten med F 21 som motor och med den infrastruktur som finns att tillgå i form av bl.a. flygfält, fritt luftrum, stora övningsområden både inom Norrbotten och Västerbotten är naturligtvis viktiga faktorer att beakta för Försvarsmakten i det här sammanhanget. Med tanke på den gemensamma pilotutbildning för Europa som det talas om är det självklart att de tidigare nämnda infrastrukturerna är viktiga i ett ställningstagande om var flygutbildningen ska lokaliseras i landet. Till detta kommer då, utöver infrastrukturen, den mångfald av klimatförhållanden som är nödvändiga att öva i. Det handlar naturligtvis om kyla, mörker, ljus och andra faktorer.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
Fru talman! Lennart Klockare talar sig varm för utskottets förslag. Jag vill fråga Lennart Klockare: Delar Lennart Klockare Tone Tingsgårds uppfattning att det bästa förslaget egentligen är det som anges i propositionen?

Fru talman! Detta betänkande heter på kanslispråk 2000/01:FöU9, och det säger ju ingenting om vad det handlar om. Rubriken Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret, m.m. säger lite mer, men ger ändå sken av att det inte är speciellt viktigt. Och tydligen är det så socialdemokraterna ser på detta betänkande eftersom ingen har anmält sig att delta i debatten. Fru talman! Ingenting är mer felaktigt. Detta är ett mycket viktigt betänkande, och resultatet kommer att få stor betydelse för hela Försvarsmakten. Betänkandet handlar om ansvarsgränserna mellan regeringen och Försvarsmakten. Det handlar om den operativa insatsledningens organisation och lydnasförhållanden samt lokalisering. Betänkandet handlar också om militärdistriktsstabernas och militärdistriktsgruppernas ansvar, uppgifter och lydnadsförhållanden samt, inte minst viktigt, Fru talman! Det nya säkerhetspolitiska läget som medfört att försvarets uppgifter delvis förändrats kräver också ett nytt sätt att leda. I våra motioner har vi efterlyst en översyn av ansvarsförhållandena mellan regeringen och Försvarsmakten. Vi anser att försvarets uppgifter att både ha beredskap för insatser nationellt och internationellt och att samtidigt kunna stödja det civila samhället kräver att ledningsfunktionen i Regeringskansliet förstärks. Att avväga olika delar av försvarets förmåga och att besluta om användningen av försvarets resurser är en politisk fråga snarare än något som enbart ankommer på myndigheternas chefer. Av den anledningen anser vi att gränsytan mellan den högsta militära och högsta politiska ledningen bör omprövas. När det gäller den militära högsta ledningen har vi krävt men inte fått gehör för en samlad redovisning av den centrala ledningens organisation och uppgifter. Vi har också efterlyst den operativa insatsledningens närmare organisation, uppgifter och lokalisering samt generalinspektörernas ställning och uppgifter. Den nyss beslutade ansvarsfördelningen där grundorganisationsledningen ansvarar för förbandsutbildningen och där den operativa insatsledningen ansvarar för utnyttjandet av förbanden bör omprövas. Den operativa insatsledningen bör ha ett samlat ansvar för all verksamhet vid förbanden. Att nu ta beslut om lokalisering av den operativa insatsledningen till Näsbypark, som medför investeringar på minst 260 miljoner kronor, är minst sagt utmanande, särskilt med tanke på att inte heller konsekvenserna av flyttning av Pliktverkets regionkontor och Amfibieskolan, både vad avser verksamhetsstörningar och kostnader, är tillräckligt genomarbetade. Det är i allra högsta grad förvånande att regeringen föreslår dessa investeringar i en tid då Försvarsmakten ålagts besparingar i hundramiljonersklassen som får till följd att i princip alla övningar både i år och nästa år ställs in. Fru talman! Den sista punkten i detta betänkande handlar om Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet. Enligt vår uppfattning finns det fog för en översyn och nytt sätt att arbeta, men nuvarande förslag speglar en övertro på central ledning och detaljstyrning. En grundläggande idé måste trots allt vara att den verksamhetsansvarige, den lokale chefen, ska kunna välja eller åtminstone kunna avstå från att nyttja centralt beslutade resurser eller stöd och som konsekvens av detta kunna använda tilldelade resurser på ett fritt sätt. Fru talman! Vi moderater står naturligtvis bakom alla våra reservationer men jag väljer att endast yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag kan börja med att säga att vi delar moderaternas kritik av förfaringssättet vad gäller den operativa insatsledningens lokalisering. Vi tycker att det är en lite bakvänd ordning att börja besluta om en dyr lokalisering för dryga 200 miljoner innan man har bestämt vilken verksamhet man ska ha och vad man ska syssla med. Dessutom har vi som ett skäl att vi vill försöka få till stånd en decentralisering av verksamheten. Framför allt vill vi kunna flytta ut de taktiska kommandona. Den centrala operationsledningen, OPIL, skulle man kunna tänka sig att lokalisera till Stockholm. Efter föregående debatt och kommande beslut får vi förhoppningsvis lite lokala ledare i Uppsala som skulle kunna utnyttjas till sådan här verksamhet. Det är ju inte så långt från huvudstaden. Dessutom har vi redan 547 officerare i Uppsala, så det skulle väl kunna personalförsörjas. Vad gäller de taktiska kommandona kan vi tänka oss t.ex. Skövde eller Enköping för armén. Skövde är ju en central garnison som har vuxit i betydelse efter de senaste besluten. Man har kanske klarat sig bäst av alla. Karlskrona eller Göteborg vore väl en bra lokaliseringsort för det marintaktiska kommandot. När det gäller det flygtaktiska kommandot har vi nu pekat ut fyra flottiljer. Det kunde ju vara lämpligt att välja någon av dem, inte minst för att understödja personalförsörjningen. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till vår reservation.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas utformningen av ledningsorganisationen inom vissa delar av det militära försvaret, var den operativa insatsledningen ska placeras samt Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Fru talman! I propositionen diskuteras tre olika alternativ för lokalisering av den operativa insatsledningen, OPIL. Kristdemokraterna ansåg att regeringens förslag om lokalisering till Täby/Näsbypark inte var tillräckligt genomarbetat och avslog förslaget. Under utskottets behandling har vi dock kommit fram till att Näsbypark sammantaget är det bästa alternativet. Margareta Viklund kommer att utveckla detta närmare. Fru talman! Riksdagen har lagt fast grundläggande utgångspunkter för den framtida ledningsorganisationen. De fyra militärdistrikten utgör nu Försvarsmaktens organisation för regional ledning. Staberna finns i Göteborg, Strängnäs, Visby och Boden. Ledningsbehovet ska utgå från det militära försvarets fyra huvuduppgifter med hänsyn till det vidgade säkerhetsbegreppet och utformas så att det möjliggör en effektiv samverkan mellan totalförsvarets olika delar. Riksdagen beslöt samtidigt att en av den regionala nivåns uppgifter ska vara ledning av insatser med beredskapsförband och nationella skyddsstyrkor. Dimensioneringen av ledningsbehoven måste utgå från de nationella skyddsstyrkornas utformning och antal, vilket ännu ej är klarlagt. Inriktningen är att hemvärnet blir en integrerad och väsentligt del av de nationella skyddsstyrkorna. I föreliggande proposition anför regeringen att militärdistrikten ska kunna understödja operativa insatsförband inom respektive militärdistrikt samt att militärdistriktens personal ska kunna utnyttjas för ledning av hemvärnsförband vid höjd beredskap. Vid insatser i fred såväl som vid höjd beredskap måste militärdistrikten kunna utnyttjas för ledning av nationella skyddsstyrkor. Kristdemokraterna anser därför att reella ledningsresurser måste tillföras och att militärdistriktens ledningsansvar måste förtydligas och ha sin grund i hela hotskalan. Det framgår inte i propositionen vilket ledningsansvar och vilka ledningsresurser som ska tillföras militärdistriktsgrupperna. Med tanke på att riksdagen inte har fått någon redovisning om hur de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnsförbanden kommer att organiseras, övas och ledas, avvaktar utskottet höstens försvarspolitiska proposition. Fru talman! Det sista avsnittet i betänkandet handlar om Försvarsmaktens underhåll. Bakgrunden till detta är att den förändrade Försvarsmakten kommer att ha behov av ett annat slags underhållsstöd än tidigare, vilket regeringen redovisade i sin proposition Det nya försvaret förra året. Försvarsutskottet bad då regeringen att redovisa den närmare utformningen av organisationen för underhållstjänst och stödverksamhet. Ett led i denna utveckling är att de nuvarande underhållsregementena läggs ned varvid kompetensen för den samordnade regionala underhållstjänsten försvinner. Ett bra försvar kräver en effektiv underhållstjänst både i fred och om orosmolnen skulle torna upp sig. Detta är viktigt för att förbanden ska kunna koncentrera sig på kärnverksamheten. Underhållstjänsten måste se till att förbanden får vad de behöver för att kunna verka utifrån sina uppgifter i fred och i krig, nationellt och internationellt. Allt från mat och kläder till reservdelar, vapen och ammunition ska finnas på rätt plats, i rätt mängd, vid rätt tillfälle och i funktionsdugligt skick. Med få undantag kommer alla områden som ingår i underhållstjänsten och stödverksamheten nu att samlas i en gemensam organisationsenhet som därmed blir Försvarsmaktens enskilt största enhet. Den nya organisationen samlar underhåll från hela Sveriges yta och ska betjäna alla staber, förband, skolor och centrum. Den nya enheten inrättas den 1 januari 2002 och ska vara fullt utvecklad senast vid utgången av år 2004. Vid bildandet kan organisationen komma att bestå av 7 000-10 000 personer beroende på vilka delar som överförs. Målet är att till 2005 rationalisera verksamheten så att organisationen då omfattar ca 5 000 personer. Huvuddelen av dessa kommer att vara civila specialister. Möjligheten att kompetensförsörja denna organisation är avgörande för en effektiv underhållstjänst och stödverksamhet åt insats och grundorganisationen. Det är därför viktigt att så långt möjligt söka undvika åtgärder som kan leda till kompetensflykt i ett skede när den nya organisationen ska byggas upp samtidigt som den ska stödja Försvarsmaktens pågående verksamhet, avveckling och uppbyggnad av det nya försvaret. Innan en verksamhet byggs upp eller avvecklas är det angeläget att de olika personalgruppernas kunskaper och erfarenheter tas till vara. Fru talman! Kristdemokraterna motsätter sig inte att ledningen för organisationsenheten lokaliseras till Karlstad, för försörjningsdivisionen till Boden, för teknikdivisionen till Arboga och för servicedivisionen till Karlskrona. Vi förordar dock en starkare koncernledning i Karlstad innehållande samordnade kompetenser för den centrala underhållstjänsten och reducerade divisionsledningar i Boden, Arboga och Karlskrona med resurser enbart för respektive divisions ledning av sin produktion. Jag vill redogöra för dessa skäl. För att organisationsenheten ska få genomslagskraft och kunna verka under den ominriktning av försvaret som pågår föreslår kristdemokraterna att lokalisering av en utökad ledning och koncernstöd i den nya organisationsenheten sker till Karlstad. På så sätt säkerställs kärnverksamhetsprincipen inom FORGUS. Genom att detta stöd blir gemensamt för alla ökar likheten mellan divisionernas sätt att arbeta. Vi anser att detta är viktigt för att nå en god produktionssamordning och samverkan mellan divisionerna. Målet är en effektiv och rationell underhållsorganisation som blir lätthanterlig för kunden. De främsta motiven för detta är att i Karlstad finns i dag den centrala verksamhetskompetensen för underhållstjänst vid Försvarsmaktens underhållscentrum med ca 150 anställda. Underhållstjänst och stödverksamhet har efter politiska beslut lokaliserats, samlats och samordnats just i Karlstad. Att utnyttja denna samtränade kompetens är det mest rationella och ekonomiska. En flyttning från Karlstad skulle kunna leda till en omfattande kompetensflykt under den tidsperiod då FORGUS måste verka som bäst. Viktiga samarbetspartner finns i närområdet inom underhållstjänst och serviceverksamhet, och närheten till kvalificerade samarbetspartner underlättar rekryteringen av både civil och militär personal samt underlättar anställning för medflyttande. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till kristdemokraternas reservation nr 5.

Fru talman! Det är inte mycket jag behöver lägga till. Jag hävdar också vår gemensamma reservation från Folkpartiet och kd i frågan. Det gäller då speciellt underhållstjänsten och stödverksamheten i Karlstad. Jag tar på mig att vara lite lokalpolitiker i dag, kanske inte så mycket för lokalpolitikens skull som för att den kompetens som finns i Karlstad sedan Pentagon - verkligen innebär expertkunskap i de frågor som gäller stöd och underhåll. I dag har vi diskuterat frågor och beslut fram och tillbaka. Nu vet man att FMUhC, Försvarsmaktens underhållscentrum - som nu när den är färdigorganiserad skulle gå i gång i ordinarie verksamhet - omedelbart ska läggas ned. Nu är förhoppningen - precis som Åke Carnerö från kd sade - att Försvarsmakten tar till vara den enorma kunskap som har samlats i Karolinen i Karlstad och utnyttjar den för att skapa en kompetent ledning i den centrala ledningsorganisationen och inte bygger ut för mycket med utlokaliserade ledningar utan att det skapas en kompetent stödorganisation för hela Sverige. För att beskriva vitsen med att inte lämna Karlstad vill jag återknyta till den tidigare diskussionen i dag, dvs. att vi i landet bygger upp garnisonsorter. Jag tar mig ibland friheten att tala om garnison Värmland. I Det finns möjlighet att bo i denna region, att byta arbete, att kanske vara militär försvarsarbetare under en hel livstid och ändå inte behöva byta bostadsort. Något liknande gäller för besluten vi har fattat tidigare i dag, t.ex. för Östersund i fråga om flyget. Vi ska framöver se på frågan att bygga upp garnisonsorter för försvaret. Med dessa ord hävdar jag samma reservation som tidigare har lämnats av Åke Carnerö.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till Kristdemokraternas och Folkpartiets reservation nr 5 med det som är sagt om FORGUS som grund. För några veckor sedan gjorde jag ett besök på OPIL, Operativa insatsledningen. Det överordnade syftet med besöket var att samla intryck inför höstens försvarsbeslut. De frågor som jag ville ha belysta gällde bl.a. avvägningen mellan verksamhet och grundutbildning och materiel i en kärv ekonomi men också ett antal framtidsfrågor kopplade till Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter ur ett RMA-perspektiv. RMA betyder Revolution in Military Affairs, dvs. en av försvarets framtidsprojekt. Chefen för OPIL, general Jan Jonsson, återkom flera gånger under vårt samtal till behovet av ett snabbt beslut i frågan om OPIL:s framtida lokalisering. Två alternativ, i det närmaste likvärdiga, framhölls: Tre Vapen, tillsammans med Försvarets materielverk, FMV, på Banérgatan i Stockholm och Täby/Näsbypark. Däremot framstod alla eventuella alternativ utanför Stockholm som mindre tilltalande av olika anledningar. Eftersom mitt besök ägde rum i samband med försvarsutskottets ändlösa försök att nå fram till ett acceptabelt förslag i flygfrågan är det inte orimligt att tänka sig att OPIL-folket kände viss bävan inför risken att bli en spelbricka i samband med försöken till flyguppgörelse. Om så nu var fallet är detta fullt förståeligt. De senaste två årens politiska försvarsuppgörelser, underlagsframtagning och beredning på tjänstemannanivå och politisk nivå lämnar mycket övrigt att önska, inte minst när det gäller den berömda långsiktigt hållbara ekonomiska ram som regeringen och dess försvarspolitiska samarbetspartner Centern och Vänsterpartiet lovade oss i mars förra året. Fru talman! Trots all den turbulens som numera ständigt tycks råda i försvarsfrågan känns det ändå tillfredsställande att riksdagen relativt snabbt har lyckats samla sig till ett beslut i fråga om OPIL:s framtida lokalisering. OPIL leder Sveriges militära deltagande i internationella insatser, bl.a. på Balkan, men också när det gäller militära observatörer som deltar i insatser runtom i världen under FN:s huvudmannaskap. Vidare leder OPIL, bl.a. tillsammans med militärdistriktsstaberna, olika typer av insatser kopplade till den fjärde huvuduppgiften: stöd till det civila samhället under svåra påfrestningar och kriser. OPIL består i huvudsak av fyra olika verksamheter: operationsledningen, arméns taktiska kommando, ATK, flygtaktiska kommandot, FTK, och marinens taktiska kommando, MTK. I dag är det endast operationsledaren som är samgrupperad med chefen för OPIL och hans stab. Generalinspektören för armén sitter i Enköping, generalinspektören för flygvapnet sitter i Uppsala och generalinspektören för marinen har sin verksamhet fördelad på Berga och Muskö. Det säger sig självt att denna spridda lokalisering försvårar skapandet av en gemensam OPIL-identitet. I stället fortlever gamla försvarsgrensidentiteter utanför tullarna. Vidare innebär den geografiska spridningen att verksamhetsledningen försvåras när det gäller den interna, administrativa samordningen. Här finns det möjlighet till ekonomiska besparingar. När det gäller s.k. skarp operativ ledning räcker det inte med att företrädare för t.ex. underrättelsefunktionen från de fyra verksamheterna träffas och samövar några gånger om året, så som sker nu. Sveriges omfattande internationella åtaganden kräver att armé-, marin och flygunderrättelsefolk arbetar tillsammans på daglig basis. Detta kräver i sin tur ändamålsenliga lokaler där alla får plats. Ju snabbare detta kan ske, desto bättre. Just detta framhölls vid mitt besök som ett första viktigt steg i OPIL:s arbete med den revolution in military affairs som Sverige just nu planerar och genomför. Fru talman! Dagens beslut är därför ett viktigt steg i rätt riktning. Regeringen har föreslagit Täby/Näsbypark som lokaliseringsalternativ och riksdagen kommer, vad jag kan förstå, att godkänna det. Så snart beslutet är fattat krävs snabba åtgärder för att så smärtfritt som möjligt flytta de verksamheter som i dag bedrivs i Täby till nya och ändamålsenliga lokaler. Vidare krävs en snabb beslutsprocess för att starta de olika byggnadsprojekt som krävs för att samlokaliseringen av OPIL:s olika verksamhetsgrenar snarast ska kunna ske. Samtidigt är det min förhoppning att man på OPIL tar tillfället i akt och redan nu inleder de samgrupperingar som låter sig göras i nuvarande lokaler i Tre Vapen. Ju snabbare, desto bättre - inte minst ur operativ synvinkel. Jag ser det som mycket angeläget att den militära ledningen får stöd för detta. Något säger mig att vi inom en mycket nära framtid åter kommer att få diskutera Försvarsmaktens minst sagt prekära ekonomiska situation. Något säger mig också att investeringsnotan för regeringens ryckiga försvarspolitik kommer att bli mycket, mycket kostsam för skattebetalarna. Låt oss därför hoppas att riksdagens relativt sett snabba beslut i OPIL-frågan blir en vändpunkt i det hittills inte särskilt framgångsrika arbetet med att förverkliga visionen om ett svenskt försvar som lever upp till försvarsministerns ofta upprepade mantra När det gäller den del av betänkandet som jag har tagit upp vill vi bifalla regeringens förslag.

Fru talman! Riksdagens debatt kring detta betänkande kan delas in i fem områden. Det första rör den högsta militära ledningen. Björn Leivik lyfte fram den konstitutionellt intressanta frågan om avvägningen mellan regeringsmakt och myndighetsmakt. Det är en fråga som sex av riksdagens partier just nu brottas med i Försvarsberedningen, som försvarsutskottet skriver i sitt betänkande. Det sker utan sällskap av Björn Leivik. Den frågan är viktig. Var ska den gränsdragningen göras? Får det konsekvenser också för andra myndigheter än Försvarsmakten? Det är en konstitutionellt mycket viktig fråga. Det finns starka fördelar med den nuvarande uppdelningen men också starka nackdelar. Det är något som måste diskuteras mycket noggrant med alla riksdagens partier. Det andra området är den operativa insatsledningens organisation. Utskottet konstaterar att regeringen efter en prövning återkommer i frågan om insatsledningens organisation och lydnadsförhållanden. Regeringen har i propositionen förklarat de begrepp som är knutna till det förändrade sättet att leda. Sålunda görs en tydlig åtskillnad på insatsledning och verksamhetsledning. Insatsledningen omfattar militärstrategisk ledning, operativ ledning och taktisk ledning. Vi tycker att det är bra att den uppdelningen görs på detta tydliga sätt. Det finns, enligt utskottet, tillräckligt underlag för att redan nu ta ställning till den operativa insatsledningens organisation och uppgifter. Det är viktigt att denna enhet kan organiseras och får börja verka så snabbt som möjligt. Annars har det redan börjat utvecklas en kultur av icke-beslut. Icke-beslut har också blivit en paradgren för några av partierna, som alltid vill invänta nytt underlag och mer underlag. Det tillfälle då alla partier har fått tillräckligt med underlag för att kunna ställa sig bakom en proposition kommer sannolikt aldrig. Därför är det bra att vi kommer till beslut i frågan nu. Tillräckligt underlag finns. Den tredje punkten är den operativa insatsledningens lokalisering. Tre alternativa platser har granskats: Uppsala, Näsbypark och Försvarets materielverks ämbetsbyggnad Tre Vapen på Gärdet i Stockholm. Regeringen föreslår att den operativa insatsledningen lokaliseras till Näsbypark. Utskottet har haft olika föredragningar, vägt de olika alternativen emot varandra och funnit att Näsbypark är det bästa av de nu kända alternativen. Eftersom grundtanken är att den operativa insatsledningen ska utgöra ett samlat ledningsorgan med uppgiften att på central nivå leda insatser anser utskottet att det inte synes rationellt att lokalisera denna stab på fyra skilda platser i landet, vilket har föreslagits. Jag noterar också det som Åke Carnerö mycket riktigt påpekade, att kristdemokraterna under utskottets behandling har lyssnat in fakta och argument och nu också ställer sig bakom förslaget från regeringen. Heder åt sådan intellektuell rörlighet, där det är betydelsefullt vad ett utskott gör. Den fjärde frågan gäller militärdistrikten. Utskottet utgår från att regeringen i höstens försvarsbeslutsproposition lämnar en redogörelse till riksdagen om hur de nationella skyddsstyrkorna samt hemvärnsförbanden ska organiseras, förbandsomsättas och övas samt hur de kommer att användas och ledas i sina olika insatser. Den femte och sista frågan gäller underhållsorganisationens närmare struktur. Regeringen beskriver också i propositionen ett tredje steg för organisationens utformning, bl.a. att en fortsatt utveckling kommer att ske av de ekonomiska styrnings och uppföljningsrutinerna. Utskottet anser att det bör ankomma på regeringen och myndigheterna att detaljutforma den nya organisationen. Därför avstyrker utskottet förslag där detaljreglering anges. Utskottet anser det viktigt att de mycket stora förändringar som nu sker inom underhållsorganisationen verkligen leder till avsedda effektivitetsvinster och kostnadsreduceringar. Utskottet förutsätter att regeringen årligen i budgetunderlaget för riksdagen redovisar hur detta projekt utvecklas.

Fru talman! I sammanfattningen på detta betänkande, FöU11, finns en mening. Där står: "Enligt vad utskottet kan bedöma är Sprängämnesinspektionen en väl fungerande organisation med en hög kompetens hos de anställda. Utskottet anser därför att organisationsförändringen bör genomföras med hänsyn till detta." Fru talman! Den slutsats som finns där - att inspektionen fungerar bra - är det motiv vi moderater har för att inte genomföra den föreslagna förändringen. Jag vill också passa på att med den grunden här yrka bifall till reservationen. I slutet av april fick vi i försvarsutskottet en redovisning av hur Kemikontoret, Svenska Petroleuminstitutet och Svenska Gasföreningen såg på förslaget om en sammanslagning av Sprängämnesinspektionen och Räddningsverket. Vid detta möte framfördes invändningar mot en sammanslagning. En invändning var just att det fungerade mycket bra och att man var rädd för att det skulle slås sönder. Det har också funnits och finns olika invändningar från annat håll. Man tog också fram risken för kompetensförlust. Vid informationen redovisades också farhågor att det skulle bli en minskad fokusering på säkerhetsfrågorna vid en sammanslagning med Räddningsverket. Historiebeskrivningen i ärendet är den att när Räddningsverket bildades år 1986 blev Sprängämnesinspektionen kvar som en egen myndighet. Det motiv som då redovisades för detta var risken för initiala kompetensförluster. Sedan dess har det runnit en hel del vatten under broarna. Vi minns att Hot och riskutredningen år 1993 i utredningen Ett säkrare samhälle ville dela inspektionens verksamhet mellan Räddningsverket och Arbetarskyddsverket. Nu vet vi också att utlokaliseringen och sammanslagningen har med avvecklingen av försvaret att göra och de löften som har givits på detta område. Fru talman! Vi står alltså vid olika slutsatser i detta ärende men med samma grund. Vi reservanter menar att det samarbete som finns med andra myndigheter fungerar. Det är ett samarbete som är lätt att slå sönder vid en sammanslagning. Vi anser, som vi säger i vår reservation, att det t.o.m. kan anses obefogat att göra den sammanslagningen. Vi anser således att Sprängämnesinspektionen också fortsättningsvis ska vara en fristående och självständig myndighet.

Fru talman! Också jag vill yrka bifall till reservationen. Detta ärende var från början ett lokaliseringsärende. Men själva lokaliseringen har försvunnit ur sammanhanget. Därmed saknar ärendet egentligen mening. Dessutom riskerar det t.o.m. att bli skadligt. Sprängämnesinspektionen är en gammal skyddsmyndighet som funnits ända sedan 1895 och ett mycket väl inarbetat varumärke. Intressenterna vet vad det är för någonting. De vet var de ska vända sig, och de vet vilken kompetens den har. Detta har haft till följd att alla remissinstanser utom Räddningsverket - facket, industrin och avnämarna - säger nej till förslaget. Varför säger inte Räddningsverket nej? Det kan ju ha intresse av att få ökad kompetens eller ökad status. Jag vet inte. Nu blir det inte någon utlokalisering, utan det blir kvar i Stockholm för att inte kompetensen ska skingras. Den fråga man kan ställa sig är: Varför just Sprängämnesinspektionen? Varför inte Strålskyddsinstitutet? Varför inte Kemikalieinspektionen? Varför inte Kärnkraftsinspektionen? Varför inte Smittskyddsinspektionen? Varför inte Luftfartsverket? Det finns en mängd skyddsmyndigheter eller inspektionsmyndigheter i Sverige. Det är gamla inarbetade myndigheter. Varför ska inte också de in under Statens räddningsverk med samma goda skäl? Jag menar på att förslaget är ogenomtänkt. Det finns en risk att Räddningsverket blir ett slags konglomerat av alla möjliga vällovliga intressen. Risken finns då att kompetensen urvattnas. På vissa områden behöver vi spetskompetens, och detta är ett sådant område. Det finns också en risk för att det blir mer svårtillgängligt om det försvinner i en stor byråkrati. Det kan blir svårare att hitta rätt och svårare med service osv. Vi tycker från vår sida att det är ett riktigt dåligt förslag. Det borde egentligen aldrig ha förts fram.

Fru talman! I betänkandet FöU11 föreslås lagändringar som gör att Sprängämnesinspektionen upphör som egen myndighet den 30 september 2001 och att verksamheten överförs till Statens räddningsverk från den 1 oktober 2001. Utskottsmajoriteten anser att en integrering av de båda myndigheterna skapar förutsättningar för förenklingar och samordning i de områden av lagstiftningen som är gemensamma.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
Fru talman! Jag tänkte bara höra med Berndt Sköldestig hur ni egentligen har resonerat. Som också Stig Sandström sade och som framgår av handlingarna har remissinstanserna sagt ett klart nej och Räddningsverket sagt ja. Det kanske är mer naturligt, eftersom det är det som får något, om jag uttrycker mig så. När jag läste handlingarna tänkte jag: Vad är det som gör att det ska ske? Jag har försökt att läsa och vara positiv för att hitta svaret på min fråga, men jag har inte hittat det. Jag fick ett mejl från ett av facken som sade att det har haft kontakt med er socialdemokrater. Vad framförde det där? Var det ingenting som gjorde att ni fick tankar på att det är fel väg för en myndighet som ändå fungerar? Har ni funderat som så, att det är nog vi som har rätt, och alla de andra har fel?
Fru talman! Det kan tyckas som att alla säger att det är fel, Rolf Gunnarsson, och att utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Det finns ändå, som man ser om man läser handlingarna och de utredningar som har varit, stora områden där dessa myndigheter överlappar varandra. Det är stora områden där det förmodligen görs en hel del arbete på bägge håll. Det ser vi som det som försvarar en organisationsförändring. Samtidigt har vi också visat att vi har tagit till oss de farhågor som har framförts både av facken och av andra genom att förorda att den verksamhet som Sprängämnesinspektionen har kvarstannar i Stockholm för att undvika kompetensförluster. Såvitt jag förstår har det bara varit lokaliseringen som har varit skälet till farhågorna för att det ska bli kompetensförluster.
Fru talman! Det sägs att verksamheterna överlappar. Men om man läser handlingarna ser man att det hos remissinstanserna också finns andra åsikter om överlappning. Bl.a. anser några av remissinstanserna att det finns större samordningsfördelar med att lägga samman Sprängämnesinspektionen med Arbetsmiljöverket. Jag har försökt att vara positiv när jag läst dessa sidor. Men jag har inte kommit fram till samma resultat. Som gammal lagledare i fotboll och tränare vet jag att man aldrig ändrar på ett vinnande lag. Här tycker jag att man tar en väldig chans genom att göra det. Argumentet att verksamheterna överlappar håller inte om man läser alla handlingarna. Det överlappar mellan flera olika statliga myndigheter och verk. Detta var en fråga som förra gången kom upp i samband med försvarsbeslutet. Jag tycker att man kanske skulle ha stoppat det och låtit det stanna vid en tanke, eftersom det inte fullföljts och inte heller blivit något riktigt lokaliseringsärende. Berndt Sköldestig har säkert någonting i rockärmen, något ess, som innan vi röstar visar att detta var det rätta förslaget.
Fru talman! Jag har också varit lagledare i fotboll. Jag håller med om att man inte ändrar på ett vinnande lag. Det är en gammal god regel. Men man kommer ändå någon gång till en punkt där man måste ändra laget. Jag tycker att det finns fog för att göra förändringen. Jag vill påstå att det också finns en säkerhetsventil. Vi anser att regeringen måste återkomma med fortlöpande redovisning av resultatet. Om det nu är så att de allra värsta farhågor som Rolf Gunnarsson gör sig till tolk för skulle inträffa lär vi få ta upp ärendet igen och i så fall förändra det. Jag tror inte på att vi kan plocka in alla möjliga myndigheter under Räddningsverket. Detta tycker jag är ett ganska klart fall, där det borde kunna gå att göra vinster och förenkla hanteringen. Framför allt kan man göra det klarare för kunderna - för dem som använder sig av tjänsterna.

Fru talman! Vi ska behandla lagutskottets betänkande nr 19 som handlar om ersättning för ideell skada. I vårt land finns det många brottsoffer, vilket är en bekräftelse på att rättsstatens förmåga att ge medborgarna trygghet inte uppfylls. Varje brottsoffer bär på unika upplevelser av de mest skiftande brott. Att utsättas för brott är kränkande och förnedrande, och därför har ett brottsoffer enligt skadeståndslagen rätt till ersättning för kränkning eller det lidande man åsamkats. Det är angeläget att vi ytterligare stärker rätten till skadestånd för sveda och värk, kränkning eller ideell skada, som det också heter, för att markera vårt avståndstagande från dem som tar sig rätten att genom brott skada sina medmänniskor. Den ideella skadan kan inte på samma sätt som den ekonomiska mätas i pengar, och det går inte med självklarhet att ersätta exempelvis saknad. Därför är det synnerligen viktigt att reglerna görs så klara som det bara går i lagtexten. Vi moderater tillstyrker i princip de föreslagna lagändringarna. Dock vill vi peka på otydligheter, och vi har även några avvikande uppfattningar. Reglerna får t.ex. inte vara för allmänna samtidigt som de är kompletterade med detaljerade anvisningar för förarbeten. Den typen av motivlagstiftning har bl.a. kritiserats av några av remissinstanserna. Vi kan förmoda att svensk lagtolkningsmetod kommer att influeras av EG-rätten, och om vi använder oss av olika lagtolkningsmetoder kan utfallen bli olika. Därför bör vi i sådana fall också närma oss den metod som EG domstolen använder sig av. Ett exempel på varför reglerna måste göras tydligare är den lilla flicka som påkördes av ett fyllo och skadades allvarligt, men som ändå inte har fått skadestånd för den kränkning som hon utsattes för. Man ansåg att det inte var uppsåtligt, eftersom fyllot fått hjälp att ta sig in i bilen. Däremot fick den dömda betala Vägverket för den lyktstolpe hon krossade. Myndigheten och det materiella är alltså viktigare att ersätta än den kränkning den lilla flickan utsatts för. Flickan vill i dag inte lämnas ensam, och är rädd för motorljud. Utskottet föreslår att nära anhöriga till den som tillfogats personskada ska ha rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter. Men för psykiska besvär krävs enligt gällande regler att de ska gå att påvisa medicinskt. Det är en omfattande och plågsam utredning som krävs för att styrka lidandet. Det kan verka stötande att utsätta en redan sörjande anhörig för detta. Vi moderater anser, vilket vi delar med några av remissinstanserna, att det skulle vara mycket enklare och effektivare om man i stället inför en ersättningsmöjlighet för sorg och saknad, liknande den som finns i exempelvis England, Frankrike och Italien. Vi anser vidare att ersättningen ska utgå med ett schablonbelopp. Om vi hade haft en sådan regel hade kanske familjen till den soldat som dödades vid Stockholms slotts högvakt kunnat få den ersättning den yrkade på för psykiskt lidande. Det är också en markering från vår sida att den som genom brott berövar någon en anhörig ska få ersätta sorgen och saknaden åtminstone nominellt. Pappan, hustrun eller barnet går aldrig att ersätta. Men vi bör från samhällets sida erkänna den sorg som uppstår när någon utan anledning ryckts bort. Utskottet föreslår också att man i dag i något större omfattning ska ersätta kostnader för anhöriga för deras omvårdnad av en skadad närstående person. Det tycker vi moderater är bra. Men vad man inte gör i förslaget är att precisera anhörigkretsen. Det tycker vi att man bör göra - inte minst för att regeln annars blir svårtillämpad. Man skriver ju också i förarbetet vilka som ska kunna komma i fråga. Det finns alltså ingen anledning att inte tydliggöra det i texten. Det kan vara svårt att sätta gränsen för vad som är arbete på hel eller deltid i hemmet och för det arbete som utförs vid sidan av ett avlönat arbete utanför hemmet. Det är inte minst viktigt ur jämställdhetssynpunkt att man klargör skillnaden, så att den som valt att arbeta med husligt arbete också kan värderas ekonomiskt. Det är betydelsefullt att man kan ersätta arbete som en inkomstförlust och inte som en kostnadsersättning. Kommittén har därför föreslagit att man ändrar lydelsen från "hushållsarbete i hemmet" till "husligt arbete i hemmet" för att tydligare markera att regeln handlar om uteblivet arbete i hemmet. Vi moderater anser också att rätten att ärva ideellt skadestånd måste få en vidare betydelse. Det kan inte anses rimligt i alla fall att den skadelidande alltid ska ha framställt krav på ersättning före dödsfallet. Om ett offer utsatts för så grovt våld att hon eller han avlider innan offret har kunnat framställa några krav är det synnerligen stötande att skadevållaren klarar sig och inte behöver ersätta skadan. De anhöriga till den gamla kvinna som häromdagen avled till följd av en våldsam väskryckning kan inte få ärva hennes ersättning eftersom hon inte hann begära en viss summa av en viss person innan hon avled. Detta är i och för sig ett hypotetiskt fall, men det visar på de stötande effekterna av regeringens förslag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 under punkt 1. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till denna.

Herr talman! Jag väljer att i mitt anförande ta upp de frågor där vi i Centerpartiet har en avvikande mening i förhållande till majoriteten i utskottet. Först gäller det rätten att ärva skadestånd. De föreslagna ändringar i skadeståndslagen som avser rätten att ärva ideellt skadestånd ska utvidgas, men lagen kommer fortfarande att innehålla begränsningar. Det som framför allt skiljer majoriteten från oppositionen i denna fråga är synen på offrets anhöriga och deras möjligheter att kräva skadestånd från gärningsmannen. Majoritetens förslag får nu de konsekvenserna att om offret blir så svårt skadat att det inte har förmåga att kommunicera och framföra sitt skadeståndskrav, eller om offret i sämsta fall avlider av skadorna, kommer gärningsmannen att bli befriad från skadeståndsansvar. Jag anser att det är omoraliskt och oförsvarbart att lagen ska utformas så att den ersättningsskyldige hamnar i ett bättre ekonomiskt läge om offret dör. Kärnan i förslaget är enligt min mening att skadestånd ska utgå till offret, i andra hand till dennes anhöriga. Att krav på skadestånd alltid måste framföras före dödsfall anser jag vara orimligt. Med hänsyn till de omständigheter som kan uppstå, t.ex. medvetslöshet, borde även offrets anhöriga kunna ställa krav på skadestånd. Det förslag som riksdagen nu står i begrepp att besluta om ger felaktiga signaler. Gärningsmannen kommer att bli ekonomiskt befriad om offret dör av sviterna utan att krav på ersättning har hunnit att framföras. Enligt förslaget ärvs inte en obetald fordran på ideellt skadestånd om det inte har fastställts före dödsfallet. Detta försvagar offrets ställning, och därför yrkar vi i Centerpartiet bifall till reservation nr Så över till genmodifierade organismer. Den snabba utvecklingen på genteknikens område gör att effekterna på miljön inte alltid är kända. Inte heller de etiska problemen är utredda. För att en större försiktighet ska råda hos dem som introducerar en gentekniskt förändrad organism har Centerpartiet återkommit med förslag om att det bär råda ett strikt skadeståndsansvar för introducenterna. För att det ekonomiska ansvaret ska fungera i praktiken bör det därför införas en obligatorisk ansvarsförsäkring. Det skulle tydliggöra riskkostnaderna. Dessutom skulle det vara ett ypperligt komplement till myndigheternas tillståndsprövning. Med den motiveringen yrkar jag bifall till Centerpartiets reservation nr 9. Så till den sista av våra reservationer. Den handlar om jämställdhet i försäkringsvillkoren. Vi från Centerpartiet anser att det bör göras en närmare genomlysning från jämställdhetssynpunkt av försäkringspraxis och förekomsten av olika försäkringsvillkor. Bakgrunden till det kravet från Centerpartiet är att många försäkringsbolag har gjort undantag i försäkringsvillkoren som innebär att kvinnor utsätts för negativ särbehandling. En kvinna som utsatts för våld, misshandel och fått sin egendom sönderslagen eller på annat sätt förstörd har enligt många försäkringsbolag i dag inte rätt till ersättning i de fall försäkringstagaren blivit utsatt för våld i hemmet av en närstående. Misshandlade kvinnor drabbas inte bara av våldet utan i många fall också av ekonomisk katastrof. Överfallsskyddet för kvinnor har i dag stora brister, inte bara när de utsätts för våld i hemmet utan även när kvinnor utsätts för våld på gatan. Att kvinnor inte har lika gott skydd som män är diskriminerande och en belastning för ett land som gör anspråk på att det råder jämställdhet i samhället. De lagar som rör jämställdhet mellan kvinnor och män liksom diskrimineringsreglerna bör enligt vår mening vara tillämpliga också för försäkringsbolagen. Det är tråkigt att konstatera att enbart Centerpartiet står bakom kraven på att försäkringsbolagens agerande bör utredas från ett jämställdhetsperspektiv. Vi kan inte acceptera att kvinnor inte har lika gott försäkringsskydd som män. Jag kan inte acceptera att kvinnor ska betala högre premier för sina sjuk och pensionsförsäkringar. Jag kan inte heller finna några orsaker till att en kvinna inte kan få full trafikskadeersättning efter en olycka utan möts av argumentet att hon har tre barn och att hon därför förutsätts arbeta deltid. Med stor säkerhet anger nog inget försäkringsbolag den motiveringen vid eventuellt avslag på mäns framförda ersättningskrav. Enligt min mening och med hänvisning till de fall som jag har redovisat finns det i dag stora orättvisor mellan män och kvinnor i försäkringssystemet. Av den anledningen yrkar vi inom Centerpartiet att regeringen tar initiativ till ett utredningsarbete för att se över försäkringsbolagens policy i syfte att kvinnor och män ska betraktas som likvärdiga individer, Därför yrkar jag bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Vi diskuterar ersättning för ideell skada. Jag ska börja med att yrka bifall till reservation Bakom våra diskussioner ligger några intressanta principiella ställningstaganden. När man diskuterar lagstiftning och juridisk praxis är det mycket viktigt att offrets perspektiv ofta och med kraft lyfts fram. Så har det inte alltid varit. I vissa fall rullar den juridiska rutinen på medan vi glömmer bort offrets lidande. Detta är anledningen till Folkpartiets reservationer på flera punkter. Vi talar t.ex. om behovet av ersättning vid sorg och saknad. Vi talar också om rätten att ärva skadestånd. Motsättningen i utskottets betänkande är väldigt skarp. Å ena sidan erkänner man att skadevållaren avsiktligt förhalar skadeståndsprocessen så att den skadelidande inte överlever till dess att skadan slutligen regleras. Enligt utskottets mening finns det sålunda anledning att ändra de nuvarande principerna. Å andra sidan säger man i samma betänkande att, såsom motionärerna vill, man helt släpper kravet på att den skadelidande ska ha framställt ett yrkande bör inte komma i fråga. Jag förstår inte varför. Vi har redan hört en av de tidigare talarna tala om den äldre damen som dog på grund av de skador som hon hade ådragit sig under ett rånöverfall. I detta fall var det helt omöjligt för offret att kräva skadestånd. När mycket allvarliga fall inträffar kan offret inte på förhand ha planerat att framföra krav på skadestånd. Man kan inte förbereda sig för oförutsedda händelser. I sådana fall borde familjens rätt till skadestånd betraktas med stort allvar. I detta sammanhang förstår jag verkligen inte vad som står i texten. Sedan har vi i Folkpartiet motionerat för företagarnas rätt till skadestånd. Vi anser att när det gäller skadeståndsrätten glömmer man mycket ofta den här gruppen. Vissa företagare befinner sig i en svår situation i dag. De får inte teckna försäkringar på vanligt sätt därför att försäkringsbolagen har blivit ytterst försiktiga beträffande riskabla situationer eller områden som betraktas som mera utsatta för brott än andra områden. Det finns alltså företagare som inte kan försäkra sig och som därför kan råka väldigt, väldigt illa ut vid fall av brott. Det är därför som vi har skrivit de motioner och tagit den ställning såsom vi har gjort i detta fall. Det finns också ett särskilt yttrande som jag skulle vilja påminna om. Det gäller jämställdhet i försäkringsvillkoren. Vi har inte fokuserat vårt ställningstagande på just jämställdhetsfrågan, utan vi har velat understryka att det har gått en väldigt lång tid sedan diskussionen om ett behov av förnyelse på försäkringsavtalsrättens område startade. Det har gått 15 år och ingenting har hänt.

Fru talman! I propositionen som behandlas i detta betänkande lägger regeringen fram förslag som på de flesta punkter överensstämmer med vad kommittén kom fram till i de aktuella frågeställningarna. Några avsteg har emellertid gjorts. De har i vissa fall sin förklaring i att lång tid har förflutit sedan kommitténs slutbetänkande lades fram och att saklägena kan ha förändrats. I andra fall rör det sig om stärkt praxis i den riktning kommittén anvisar och att lagändring inte behövs eller i något fall ett beaktande av starka betänkligheter från remissinstanser. Mycket har redan gått kommitténs väg sedan den lämnade sitt slutbetänkande för sex år sedan. T.ex. har kommitténs förslag om höjda skadestånd för ideell skada vid personskada redan tagits i beaktande av Trafikskadenämnden och övriga skadeprövningsnämnder. Ändringen har medfört betydande höjningar av ersättningsbeloppen. Kommitténs överväganden har av allt att döma påverkat utvecklingen i detta sammanhang. Kristdemokraterna har ingen reservation med anledning av propositionen. Jag tänkte i stället ta upp ett par motionsyrkanden från allmänna motionstiden. Fru talman! Jag börjar med motion L603 som tar upp vissa brister vad gäller patientskadelagens preskriptionsregler. I motionen pekas det på att det förekommer att patienter fått en skada genom smittat blod och drabbats av hepatit C men har fått kännedom om detta senare än gällande preskriptionstids utgång. Lagutskottet lämnade i april år 2000 ett förslag till granskningsärende till Riksdagens revisorer avseende patientskadelagen. Revisorerna har inlett en förstudie. Lagutskottet har i det betänkande vi debatterar förutsatt att i detta arbete blir även preskriptionstiden föremål för granskningen. Jag vill ändå i debatten understryka vikten av att den i motionen upptagna frågan om skadetyper som kan komma att upptäckas efter utgången av preskriptionstiden inte glöms i utredningen. Det är naturligtvis viktigt att ingen oavsiktligt blir utan skadestånd på grund av att inga undantagsregler finns som kan förhindra detta. Nästa motion jag vill nämna något är MJ845 och yrkandet om utvidgat ansvar för trafikförsäkringen. Kristdemokraterna anser att det inte är en gång allom givet att kostnader för trafikskadade ska belasta statens skattekonto. Tvärtom finns det mycket som talar för att dessa kostnader bör ligga närmare skadevållarens ansvarsförpliktelse, vilket bör innebära att de i så fall läggs på trafikförsäkringen. En sådan ändring får bl.a. till följd att försäkringsbolagen blir mer aktiva på trafiksäkerhetsområdet, vilket gagnar alla parter. De höjda försäkringspremier som blir följden bör kompenseras med lägre vägskatt. Ett sådant förslag har kristdemokraterna lagt fram i sin skattemotion. Enligt betänkandet har Personskadekommittén bl.a. att överväga om ansvaret vid personskador kan överföras till dem som är upphov till kostnaderna. När det gäller trafikskador bör det vara skadevållaren genom trafikförsäkringen. Vi förutsätter att kommittén belyser och överväger förslag i denna riktning, som därmed ligger i linje med det kristdemokratiska förslaget. Eftersom den utredning som pågår berör också kostnader för trafikskadade har vi kristdemokrater inte reserverat oss till förmån för motionsyrkandet utan nöjt oss med ett särskilt yttrande.

Fru talman! Vi pratar ofta om globalisering. Då tänker vi kanske mycket på ekonomi, finans och kapitalmarknader osv. Men faktum är att miljöfrågorna är bland dem som tidigast satts upp på dagordningen och beskrivit vad globalisering innebär: att vi sammanflätas utan tydliga gränser. Vi har sett hur olika miljöproblem är gränslösa, hur vi tvingas ta hand om dem över gränserna, hur vi tvingas att samarbeta. Det är ett tydligt uttryck för globaliseringen. Processen startade 1972 i Stockholm, med mötet som hölls. Det har sedan gått vidare med Brundtlandkommissionen, mötet i Rio de Janeiro 1992, uppföljningsmötet i New York 1997 och de s.k. CSD-mötena i New York varje år, dvs. kommissionen för hållbar utveckling som arbetar inom FN:s ram. Nästa år, 2002, mitt i vår valrörelse, ska det hållas ett stort möte i Johannesburg - Rio +10 - som en uppföljning av Riomötet. Det beskriver den process vi har gått igenom när det gäller globalisering av miljöfrågorna. Det finns några miljöfrågor som är av särskild dignitet för att visa på de gränsöverskridande problemen. Där är klimatfrågan nr 1. Det framgår tydligt för var och en att det är omöjligt att sätta upp nationsgränser för klimateffekterna. De beror på den s.k. växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Om man exempelvis gör ett fossilt utsläpp här i Sverige kan det få konsekvenser i Ryssland eller i Arktis. Gör man ett utsläpp nere i Afrika kan det få konsekvenser i Sydamerika, osv. Det handlar alltså om hela uppvärmningen av vårt gemensamma klot. Det visar tydligt på hur oerhört viktigt det är att vi samarbetar. Det vet ni som sitter här. De som händelsevis skulle läsa detta spännande protokoll kan då lära sig att klimatfrågan helt enkelt betyder att vi måste skydda vårt klot var vi än bor. Det betyder att vi måste minska utsläppen av alla de olika gaser - man brukar tala om sex gaser, men det kanske finns någon mer som har upptäckts - som förorsaker uppvärmningseffekten. Den värsta gasen är koldioxiden. Detta har effekter på människor, växter och djurliv. Det har som sagt gjorts en hel del. Här finns processen med protokollet som kommit till klimatkonventionen, Kyotoprotokollet, med en serie olika förhandlingar som en följd av det. Jag har haft förmånen att följa förhandlingarna från Kyotomötet i december 1997. Då inser man vilket engagemang det finns för att lösa frågan men också vilka enorma problem som möter. När klimatfrågan ska lösas berör det verkligen vår ekonomiska standard och vårt välstånd, och då är intresset inte alltid så stort hos olika regeringar att ställa upp. Tyvärr har vi nu ett alldeles utmärkt exempel på hur det kan gå. Vi har ett land som heter USA där vi har en president som uttryckligen säger: Jag tänker bara värna om mina egna medborgare. Det kostar otroligt mycket att göra insatser i USA eftersom - det säger han inte - vi har skött oss så dåligt under så många år att det nu blir så dyrt. Vi vill inte göra det eftersom det kommer att drabba våra medborgare. Vi tycker - det säger han inte - att ni andra ska göra jobbet åt oss. Då tänker han bl.a. på u-länderna. Till saken hör att u-länderna i Berlin - jag tror att det var år 1995 - friskrevs från att göra några tvingande insatser. Det beror helt enkelt på att det faktiskt är i-länderna som i allt väsentligt är orsaken till klimatproblemet. Det är naturligtvis en mycket sorglig historia att den amerikanske presidenten visar så litet intresse för att ta itu med dessa frågor. Vi kan bara hoppas att vi får se en förändring och att han tar sitt förnuft till fånga. Jag har rest runt och träffat många av dem som jobbar med miljöpolitik i USA. Jag förstår att det finns en stor kampvilja mot en president som uppträder på det sättet. Det är lika bra att tala klartext. Vi kan inte acceptera det amerikanska uppträdandet. Det kan inte vara riktigt att vi ska fördela bördorna så att vi ska bära alla kostnader här i Europa och i Japan, och möjligen i en del andra länder, och att USA ska friskriva sig. Vi måste naturligtvis kräva ett solidariskt agerande av amerikanerna som står för en fjärdedel av växthusgasutsläppen. En annan stor fråga är ozonuttunningen, som vi har lyckats mycket bättre med. Det har bl.a. gjorts i det s.k. Montrealprotokollet. Här i Sverige har vi bl.a. bytt ut freonerna i kylskåp och mycket annat. Vi har kommit mycket långt här. Det är också ett långsiktigt problem. Dels är det gränsöverskridande, dels är det långsiktigt i tiden. Det tar lång tid innan det vi sätter in ger effekt i förbättringar. Havsföroreningarna är en annan fråga som är uppenbar. Gör vi svåra utsläpp av föroreningar stannar inte de i vattnet vid nationsgränsen. Det är inte någon som är så dum att han tror det. De glider vidare i vattenströmmarna och hamnar där vattenströmmarna tar vägen. De blir gemensamma, och de kan t.o.m. bli ganska så gemensamma över hela klotet när det gäller de stora strömmarna vi har. Därför måste vi vårda haven gemensamt. Det handlar väldigt mycket om utrymmet för vår föda i framtiden. Med en växande befolkning behöver vi haven för att kunna föda oss. Det är likadant med vattenföroreningar. Förorenar vi grundvatten kan också det sprida sig över relativt stora ytor, även om problemen med haven är större. Det kan beröra flera olika nationer och bli ganska stora problem. Det är på samma sätt med försurningen. Den har vi talat ganska mycket om. Vid Riomötet kom man överens om Agenda 21, som är en jättehandling på 400 sidor där man har gått igenom mängder av miljöproblem. Det som är intressant med den och som bröt stilen sedan tidigare var att den inte bara handlar om sakliga miljöproblem, utan den handlar också om andra frågeställningar. Hela Riomötet hade temat miljö och utveckling och betonade att miljö och utveckling hänger ihop. Dålig miljö skapar fattigdom. Vi kan inte ta oss ur fattigdom om vi inte räddar miljön. Miljö och utveckling är direkt sammankopplade, och problemen måste lösas tillsammans. Ur det greppet har vi gått vidare med det som Brundtland också kallar för hållbar utveckling. Det har preciserats som att ekonomi, sociala frågeställningar och miljö ska gripa tag i varandra och samverka. Det är först då vi kan bygga det verkliga välfärdssamhället och det långsiktigt hållbara samhället. Riomötet förde också in andra perspektiv, exempelvis det folkliga deltagandet. Som ni vet har miljöarbetet förändrats ute i våra kommuner. Det är inte längre miljö och hälsoskyddsnämnden som arbetar med miljöfrågor, utan det är kommunmedborgarna och kommunen som arbetar med dem. Det var ett nytt grepp som kom in i Riomötet. I vårt betänkande tar vi tag i en hel del av de nya perspektiven. Vi talar om hållbar utveckling, integration av miljön i olika sektorer och att miljön har andra perspektiv än de traditionella. Jag kan sammanfatta det med att vi i det första avsnittet är ganska traditionella i de frågor vi tar upp. Det är såsom man ofta möter miljöproblemet, möjligen med undantag av att vi särskilt diskuterar EU-frågan. Men sedan väljer vi i andra avsnittet att tala om handel. Handelsfrågorna är helt avgörande för hur vi ska lyckas med miljöfrågorna långsiktigt. Det är också en gränsöverskridande frågeställning som vi inte har tänkt på. En produkt kan cirkulera från olika länder och användas i olika länder. Om man ser hela livscykeln från att den produceras till att den blir ett avfall kan den vandra genom många olika länder. Den är alltså gränslös i den meningen. Handel är ett annat sätt att skära miljöfrågorna och ta upp dem. En annan frågeställning är naturligtvis säkerhetspolitiken, som särskilt angår oss i utrikesutskottet. Miljön kan skapa konfliktzoner. Jag tror att Marianne Andersson redan tog upp det i sitt inledningsanförande när det gällde vattenfrågan. Vi vet hur det är i Mellanöstern och vilka konflikter det är. Vi vet vilka konflikter det kan bli runt Aralsjön. På många andra områden runtom i världen vet vi att vattenfrågorna skapar konflikter. Det kan exempelvis vara så att man släpper ut avlopp i ett flodsystem som senare är vattentäkt längre ned. Så har det varit i Sverige på många ställen, och så är det ofta ute i världen. Man ser inte kopplingen mellan de delarna, och det blir en säkerhetsfråga. Det är kanske alldeles tydligast i Mellanöstern. Man knycker vatten från varandra, om jag uttrycker mig lite slarvigt. Alla behöver vattnet, men man fördelar det väldigt orättvist. Det blir helt enkelt en strid om tillgången på rent vatten. Utvecklingsfrågorna är också ett perspektiv som vi lyfter upp i vårt betänkande. Det är att skära frågorna lite annorlunda. Man kan hämta inspiration i Riomötet. Som Marianne Andersson redan har sagt är det i stort sett ett enigt betänkande. Det finns en reservation från Centerpartiet om miljöunion, som jag härmed vill avstyrka. Jag tillstyrker därmed utskottsmajoritetens förslag. Jag vill på den talartid jag har kvar bara något kort beröra själva betänkandet. I det första avsnittet talar vi om hållbar utveckling och understryker betydelsen av den. Därutöver vill jag gärna nämna FN:s väldigt avgörande roll för hela processen. Genom CSD organet har man utvecklat en årlig genomgång av miljöfrågan, som nu så småningom ska hamna i mötet i Johannesburg. Vi kan inte nog betona vilken betydelse FN har både i New York och exempelvis i Nairobi där UNEP, FN:s miljöorgan, ligger. FN har stor betydelse inte minst för att få med tredje världen in i miljöprocessen. Vi ska inte heller underbetona - och vi lyfter säkert fram det här och var - Världshandelsorganisationen, där det är oerhört viktigt att vi diskuterar miljöfrågor. Det finns stora brister där, mycket större brister än i FN, och det finns mycket att rätta till. Man måste integrera miljöfrågorna mycket bättre i handelssystemen. Vi har ett annat avsnitt i vår inledningsdel. Det handlar om Europa. Där tar vi upp EU:s miljöarbete. Ni vet alla att det har expanderat enormt. Det visar också det internationella samarbetets oerhörda betydelse för att komma vidare i miljöfrågan. Som ni vet är det två stora frågeställningar som tas upp nu på toppmötet i Göteborg. Det är, som jag nämnt tidigare, en strategi för hållbar utveckling som ska antas av premiärministrarna och en genomgång av miljöns integration i olika sektorer. Det är nio olika sektorsråd som jobbar med miljöfrågorna som ska integreras, och det ska redovisas i Göteborg. Sådana här tankegångar kan man naturligtvis överföra på global nivå i ett sådant arbete, i den ordnade form som också EU jobbar med. I det andra kapitlet tas handelsfrågorna upp. Det som är särskilt viktigt att stryka under där snubblade jag redan in på. Det gäller Världshandelsorganisationen, och att man verkligen lever upp till att integrera miljön i arbetet. En sak som också är jätteviktig där är att när man ingår handelsavtal så måste man självfallet ta hänsyn till de internationella miljökonventioner som finns. Det har man hitintills inte gjort i den utsträckning som man kan begära. Man sluter handelsavtal, och sedan bryr man sig inte ett skvatt om att vi internationellt har antagit olika konventioner, exempelvis på miljöområdet. En sådan handelspolitik kan vi inte ha. Den måste ändras, och jag vet att den svenska regeringen arbetar med det. Det tredje kapitlet är lite annorlunda för många av dem som jobbar med miljöpolitik. De kanske inte så ofta tänker på säkerhetsfrågorna. Vi lyfter fram vikten av konflikthantering och hantering av vattenfrågorna. Det sista kapitlet handlar om utvecklingsfrågorna och biståndet, och om vilken oerhört stor betydelse biståndet kan ha. Det sägs exempelvis här att hälften av Sidas projektinsatser berör miljön. Det har man nog inte tänkt på! Även där arbetar man intensivt med sektorsintegration. Slutligen - och nu har jag pratat längre än vad jag hade sagt - kommer jag till reservationen. Vi tycker inte att det finns någon speciell mening med att skapa en särskild miljöunion. En nordisk miljöunion, eller om man så vill, en europeisk miljöunion, är det ingen poäng med. Vi har ju redan Europeiska unionen. Det är en miljöunion och en fredsunion. Vi behöver ingen mer. Därför har detta förslag och denna reservation avslagits.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

Det kan också göras i FN och de organ som finns där eller i WTO, OECD och alla andra organ. Jag förstår alltså inte riktigt poängen med att skapa en särskild union. Om det över huvud taget ska vara någon mening med den så ska den väl ha ett kansli, ett sekretariat och en massa byråkrati.

Fru talman! Vi är överens om att vi ska driva EU framför oss. Låt Centerpartiet kalla det för miljöunion - vi andra gör inte det, men vi jobbar åt samma håll.

Fru talman! Internationell miljöpolitik är ett brett ämne, men det finns en fråga som just nu är extra angelägen och aktuell. Jag tänkte därför börja med att fokusera på den. Det är självfallet klimatfrågan, som även föregående talare har tagit upp. För nio år sedan, i Rio, enades världens beslutsfattare om en klimatkonvention för att göra något åt utsläppen av klimatpåverkande gaser. I dag försöker USA ensidigt att bryta det protokoll som har förhandlats fram sedan Rio och som det är tänkt att man ska kunna förhandla färdigt om vid ett möte i Bonn i sommar. Klimatfrågan är antagligen den största utmaningen som vi har att hantera i det internationella miljöarbetet. Världens experter är alltmer överens om behovet av att vidta åtgärder om vi ska undvika en katastrof. Vi måste vidta åtgärder, och vi måste göra det nu. Därför är det mycket allvarligt att USA nu ensidigt försöker stoppa det internationella samarbetet. USA står ensamt för 25 % av världens utsläpp av växthusgaser, och trots att USA i förhållande till andra länder slösar enormt med energi anser man sig inte kunna vidta åtgärder för att minska utsläppen. Detta är självfallet oacceptabelt. USA:s agerande tydliggör den stora motsättning som finns mellan världens fattiga och rika. De som kommer att drabbas hårdast av växthuseffekten är inte de som har bidragit till utsläppen. Det är nämligen människor i fattiga delar av världen som dels kommer att utsättas för de värsta klimatförändringarna, dels inte har resurserna att anpassa sig och skydda sig. De som allra mest har bidragit till utsläppen, nämligen USA:s över och medelklass kommer nu inte att vidta de åtgärder som ligger på deras ansvar. Bush värnar den amerikanska industrins vinster, och för att göra det accepterar han en klimatkatastrof som framför allt kommer att drabba världens fattiga. Det är positivt att den svenska regeringen med miljöministern i spetsen har agerat, men jag tycker att den än så länge inte har agerat starkt nog. Det finns medel som Sverige och EU skulle kunna ta till för att öka pressen på USA att gå tillbaka till förhandlingsbordet och acceptera Kyotoprotokollet. Ett sådant är att lyfta frågan om vad det betyder för möjligheten till en ökad frihandel att ett enskilt land inte ställer upp på sina åtaganden i Kyotoprotokollet. Om USA ensidigt gynnar sin industri genom att inte vidta åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid så borde det avspeglas i handelspolitiken. Sverige och EU bör reagera mot USA:s agerande genom att använda eller hota med någon form av handelssanktioner mot t.ex. den amerikanska oljeindustrin, som ligger bakom Bushs beslut. Liknande krav ställs även i andra länder. Frågan är om den svenska regeringen och EU bedömer miljöfrågan som tillräckligt viktig för att låta den påverka handelspolitiken. Ett annat sätt att reagera är att genomföra en konsumentbojkott mot amerikanska varor, likt den som riktades mot Frankrike när landet provsprängde atombomber i Stilla Havet. Jag skulle gärna vilja fråga övriga deltagare i debatten om ni är beredda att ställa upp på en sådan bojkott och om ni är beredda att verka för att regeringen och EU vidtar starkare åtgärder för att få med USA på Kyotoprotokollet. Det finns även andra frågor i betänkandet som jag vill ta upp, där det för tillfället händer en hel del. En sådan fråga är EU:s miljöarbete. I går presenterade EU-kommissionens ordförande Romani Prodi kommissionens förslag till strategi för hållbar utveckling. Det är ett steg åt rätt håll, men det är långt ifrån tillräckligt. Ambitionen att miljöfrågorna ska integreras i olika politikområden är positiv, men det måste göras så att det får en verklig effekt på den förda politiken. Jordbruket är ett exempel där det krävs stora förändringar av EU:s politik. Det är angeläget att en reform tidigareläggs och att reformen kan bidra till att viktiga miljömål nås. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av östutvidgningen och de konsekvenser EU:s nuvarande jordbrukspolitik kan få för de stora naturvärden som i dag faktiskt finns i kandidatländernas jordbruk. De har i dag naturvärden som vi i väst till stora delar lyckats utplåna. Det är angeläget att Östeuropa inte gör om samma misstag där som vi har gjort här. Det vore ödesdigert för Europas samlade biologiska mångfald. Ett annat område där det finns ett akut behov av åtgärder är transportpolitiken. Även här är östutvidgningen ett kritiskt moment. Ett medlemskap för kandidatländerna kommer att leda till att transporterna mellan dessa länder och EU-länderna ökar dramatiskt. Detta är en utveckling som självklart måste hejdas, och då räcker det inte att göra som EU kommissionen och säga att trafiken inte ska få öka lika fort som BNP. Vi måste våga säga att transporterna ska minska och att de ska ske på ett uthålligt sätt. Något annat är inte hållbart. En annan aktuell EU-fråga är det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Även detta är ett steg i rätt riktning, men det är otillräckligt. Det som framför allt saknas är tydliga, ambitiösa, uppföljningsbara målsättningar som kan styra och leda utvecklingen. Här tror jag att EU har en hel del att lära av det nya svenska miljöarbetet med mål, delmål, åtgärdsstrategier och ett system för uppföljning. Jag förutsätter att miljöministern tar med sig de svenska erfarenheterna till EU-samarbetet för att även det i större utsträckning ska kunna präglas av ambitiösa mål och verksamma åtgärder. Slutligen, fru talman, vill jag tala om miljö och handel. Detta är en mycket svår fråga och en utmaning för världssamfundet att hantera. I dag är det tyvärr så att ekonomi och ekonomiska intressen är helt överordnade i den internationella handelspolitiken. Miljöfrågorna hamnar tyvärr i skymundan. Vi har i dag två parallella internationella rättsordningar. Å ena sidan har vi WTO, som reglerar handeln, som är en stark organisation med tvistlösningsmekanismer och som kan ställa krav på enskilda länder. Å andra sidan har vi internationella miljöavtal som har bra utgångspunkter och ett bra regelverk men som tyvärr är alltför svaga. Resultatet är att de rena frihandelsintressena dominerar. Som jag ser det är det rätt bakvänt att handeln som ett medel för att nå välstånd är överordnat miljökrav och sociala krav - som ska vara målsättningar. När medlen överordnas målen måste man självklart göra förändringar. Ett första steg är taget i och med EU:s linje att miljöavtal och handelsavtal ska vara ömsesidigt stödjande. Detta finns också inskrivet i ett protokoll under konventionen om biologisk mångfald. Det är positivt men än så länge helt oprövat. Vi vet inte om det är en framgångsrik strategi. Risken är att miljöavtalen fortsätter att vara underordnade i praktiken. För att nå resultat krävs det att fina ord även omsätts i praktisk handling, och detta återstår. Hur de internationella miljöavtalen ska få en tyngre status i det internationella samarbetet borde vara en mycket viktig fråga att ta upp vid uppföljningskonferensen i Fru talman! Internationella miljöfrågor är ett mycket brett ämne, men jag avstår från att gå in på fler områden än dem jag har tagit upp här. Det är framför allt här vi har stora utmaningar framför oss den närmaste tiden i det internationella miljöarbetet. Det gäller att få USA att ta klimatfrågan på allvar, att se till att EU:s arbete för hållbar utveckling får tydliga mål som också avspeglas i den konkreta politiken samt att förändra det internationella regelverket så att målen överordnas medlen.
Fru talman! Jag ska försöka svara på den fråga som Jonas ställde. Den amerikanske presidenten har sagt att han vill se över sin politik. Det må han göra. Han har också uttalat sig om att denna översyn skulle innebära att man tänker förkasta Kyotoprotokollet. Det måste leda till att EU och andra aktörer sätter in alla ansträngningar för att övertyga USA om att detta inte är en gångbar linje. Det måste också innebära att alla NGO:er och andra relationer som vi har med USA används för att via den amerikanska befolkningen övertyga Bushadministrationen om att man är inne på fel linje. Det är faktiskt väldigt många i USA som protesterar mot det här ända in i industrisektorn. Så det är inte alls säkert att denna inställning långsiktigt håller. Vi kan naturligtvis inte överge Kyotoprotokollet. Skulle vi göra det brister hela överenskommelsen som jag ser det. Jag ser det som en otänkbar lösning. Däremot finns det ju ett visst svängrum inom Kyotoprotokollet. Det är inte klart i alla detaljer utan man kan förhandla om vissa saker. Jag menar att vi tjänar på att göra dessa insatser när det gäller klimatet. Europa kommer att komma före i industriell utveckling om vi fortsätter oavsett vad USA gör. Men självklart kan det inte vara på det sättet att europeiska medborgare ska betala amerikanarnas val av självständig livsstil. Det är otänkbart. Det innebär att någon form av smart lösning måste till. Det är mitt svar på din fråga om den behövs.
Fru talman! Jag får väl tacka för det svaret även om det var otydligt. För att förtydliga skulle jag vilja fråga: Menar Berndt Ekholm att vi bör låta USA:s inställning till Kyotoprotokollet avspeglas i handelspolitiken? För att göra det tydligt skulle jag gärna vilja ställa den följdfrågan.
Fru talman! Den följdfrågan var väl i så fall lika otydlig som mitt svar, för jag förstår inte riktigt vad Jonas Ringqvist menar. Kyotoprotokollet, som ju är ett ramverk, kan man säga, som i sin tur ligger inom ramen för klimatkonventionen, ska man ju klä i detaljer. När man gör det måste naturligtvis handelspolitiken sedan också formas i enlighet med detta. Ingår man detta protokoll måste ju också det kunna vara i överensstämmelse med WTO-regelverket. Annars måste ju det regelverket ändras. De här sakerna måste ju, som Jonas Ringqvist säger, vara ömsesidiga. Något annat svar kan man knappast ge. Det kan ju inte vara några särlösningar för USA som gäller inom ramen för WTO.
Fru talman! Det låter som att det här är en diskussion som vi får fortsätta i andra sammanhang. Det är mycket som återstår att lösa när det gäller Kyotoprotokollet och klimatfrågan. Det är angeläget att vi lägger in alla krafter som finns för att få med USA på Kyotoprotokollet. Jag tycker att det är angeläget att vi även knyter ihop handelsfrågan med klimatfrågan. Berndt Ekholm antyder att han håller med om det, och det är väl positivt.

Fru talman! Internationella miljöfrågor är de viktigaste och mest avgörande frågorna för vår framtid och för de kommande generationerna. Om vi inte på allvar tar tag i dessa frågor och låter miljöstyrningen fullt ut genomsyra politikens alla olika områden tror jag att vi står inför oanade konsekvenser. Det är konsekvenser som våra barn kommer att betala för. De allvarligaste miljöhoten är globala, precis som det har kommit fram, som Berndt Ekholm har nämnt och som jag tycker har kommit fram även i betänkandet. Jag tycker att det är ett bra betänkande och att motionerna har blivit bra behandlade. Miljöhoten är globala och storregionala. Det gäller, som har framkommit, också växthuseffekt, ozonförtunning, försurning och övergödning. Föroreningar sprids storskaligt och låter sig inte stoppas av nationsgränser. Därför är ett samarbete över nationsgränserna nödvändigt. Det är en av EU:s viktigaste uppgifter. I det här betänkandet lyfts många av de här viktiga frågorna fram. Det gäller miljö och handel, miljö och säkerhetspolitik och vattenfrågor och också miljö och utvecklingsarbete. Men jag vill inrikta mig lite på det här med miljöförstöring och barns hälsa. Det för vi fram lite om i vårt särskilda yttrande. Jag tror att vi alla har rörts av de reportage som har slagits upp i våra kvällstidningar som har visat på barn som har missbildningar och inte kan få hjälp i sina hemländer. Vi vet att miljöförstöringen i Centraloch Östeuropa liksom i hela det forna Sovjetunionen är skrämmande. Den för med sig allvarliga konsekvenser för hälsan. Speciellt känsliga och drabbade är barn under deras uppväxt och utveckling. Inte någonstans har miljöförstöringen varit så stor som i de länder där man har tillämpat planekonomi. Den kommunistiska perioden innebar en politik som siktade på en snabb tillväxt utan hänsyn till miljö och hälsorisker. Även nu anser många av länderna att det är för dyrt att med sina knappa ekonomiska resurser göra någonting åt miljön. Det finns exempel på hur drabbade barn nu lämnas nästan helt utan medicinsk vård på sjukhus Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har varit mest färdärvbringande i Ukraina, Vitryssland och delar av Ryssland. Här lider barn i mycket högre grad än vanligt av infektioner, blodsjukdomar, luftvägs och cirkulationssjukdomar. I Vitryssland har födelseskadorna ökat med 70 %, och förekomsten av tumörer har tre till fyrdubblats sedan olyckan. Jag läste ett reportage i Miljöaktuellt som skrevs för ett par år sedan om just Vitryssland. Där uttryckte sig en oppositionell ledare på följande sätt: Här i Minsk kan man knappt hitta en ung människa eller ett barn som är helt friskt. Så gott som alla har någon form av hälsoproblem. Ett direkt samband kan konstateras mellan förekomsten av barns sjukdomar och närheten till stora industrier med utsläpp av allehanda oreglerade gifter. Miljökrisen bottnar i den snabba industrialisering och urbanisering som tog verklig fart på 1960-talet. Eftersom staten kontrollerade produktionsmedlen fanns det ingen som vakade över miljön. Tjeckoslovakien ansågs på 1980-talet vara världens mest förorenade land i förhållande till invånarantalet. Ukraina förklarades av Sovjet år 1990 för en ekologisk katastrofzon med 55 städer som nådde en kritisk nivå för luftföroreningar. I Ryssland lever mer än 55 miljoner människor av vilka 12 miljoner är barn i städer där föroreningarna är fem gånger högre än vad som är tillåtet enligt officiella normer. I Ungern har ett direkt samband dokumenterats mellan luftföroreningarna och barnens sjukdomar i luftvägarna. I motionen säger vi att Sverige via Unicef och WHO bör verka för att de barn som drabbats av radioaktivt nedfall som följd av kärnväpenproven i Kazakstan och Tjernobylolyckan får adekvat hjälp till ett så drägligt liv som möjligt. Vi tycker att den svenska regeringen mer intensivt bör verka i EU och i andra internationella forum för att miljösamarbetet med berörda länder ska intensifieras i syfte att bl.a. förbättra barnens hälsa. Det som behövs i dag är initiativ från EU till en jättesatsning på bred front för att förbättra miljön i Öst och Centraleuropa. Resultatet om några år tror jag till stor del beror på med vilken kraft som Sverige väljer att driva miljöfrågorna. Det handlar om en hel generations framtid i Östoch Centraleuropa. Det handlar om Europas framtid. Och det handlar om vår egen framtid i Sverige. Att jag lyfter fram detta beror på att man i det barnbetänkande som behandlades i mars utförligare tog upp den motion som berörde samma tema när det gäller miljön. I detta betänkande säger man att man inte minst mot bakgrund av att Sverige innehar ordförandeskapet i EU, där miljöfrågor prioriteras, är pådrivande. Jag menar att Sverige ska vara pådrivande även när man inte innehar ordförandeskapet.

Fru talman! Vikten av internationellt miljöarbete betonas av utskottet. Man säger också att detta betänkande visar att den politiska samsynen är bred. Jag tror att det är viktigt att vi kan visa en bred samsyn i dessa oerhört viktiga frågor. Nu är jag inte säker på att samsynen är så total som det här betänkandet vill ge sken av. Och jag hoppas att vi ska kunna diskutera det fortsättningsvis i kväll. Tidigare debatter har visat att det finns stora skillnader, inte minst när det gäller synen på problemens storlek men också när det gäller hur vi tacklar problemen. Vi menar att det i den rikare delen av världen slösas för mycket med naturens resurser. Effektiv reningsteknik och ett högproduktivt jordbruk har lyckats säkra en kortsiktig överlevnad. Däremot hotas ju livskvaliteten av försurade skogsmarker och sjöar och minskar biologisk mångfald. I de fattiga delarna av världen äventyrar vi människors överlevnad genom brist på rent vatten och odlingsbar mark. Fattigdom tvingar ofta fram en livsföring som allvarligt tär på naturresurser. De tre viktigaste utmaningarna som vi nu står inför är som flera har varit inne på klimatfrågan. Men det är också bevarandet av den biologiska mångfalden. En tredje som jag vill nämna är formerna för samarbetet. Låt oss inte fastna i en diskussion om tillskapandet av nya organ utan se till att de former för samarbete som finns fungerar och fungerar bättre. Jag vill peka på t.ex. det samarbete som vi har kring Östersjöfrågorna. Det är ett organiserat samarbete men som jag menar hittills alltför mycket har handlat om att med varandra diskutera formerna för det fortsatta samarbetet och alltför lite kommit in på konkreta åtgärder för att hejda den katastrof som hotar med en förorenad Östersjön. Jag vill peka på några ytterligare frågor som vi socialliberaler menar att vi måste agera mycket kraftfullt för på internationell nivå. Den första som jag vill peka på är joniserande strålning från t.ex. uran, plutonium, strontium och andra radioaktiva ämnen som genom brytning, kärnkraftshaverier, kärnvapenbombningar och kärnvapenprov har förhöjt bakgrundsstrålningen globalt. Det innebär ett öka antal mutationer bland djur, växter och människor. Sverige måste verka för internationella överenskommelser som begränsar ytterligare utsläpp. Vi tar för lätt på detta problem. I Europa är EU ett unikt verktyg för att skapa gemensamma miljöregler. EU ska kunna fatta beslut om gemensamma regler och miljöavgifter. Här är vi inte eniga. Sådana beslut ska kunna fattas med kvalificerad majoritet. Vi vill införa en europeisk miniminivå för koldioxidskatt. Men det är inte tillräckligt med en europeisk koldioxidskatt för att klara denna stora utmaning med att stoppa växthusgaserna. Unionen måste skapa en gemensam handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Sverige måste i avvaktan på ett EU-system införa sådan handel med utsläppsrätter på nationell nivå. Och det måste ske så snart som möjligt. När det gäller det globala problemet med uttunningen av ozonskiktet och klimatförsämringen så måste gemensamma internationella lösningar ske. Och där måste självklart pressen på USA från EU:s sida bli mycket större. Utsläppen kring Östersjön - jag nämnde Östersjösamarbetet - kräver gemensamma lösningar, och då är det EU-nivån som det handlar om. Men vi måste också bli bättre på att vidta åtgärder på nationell nivå. Den bästa miljöinsatsen för att stärka regionerna kring Östersjön är att arbeta för att våra grannländer blir medlemmar av EU. Sverige måste verka för att Östersjösamarbetet effektiviseras. Samarbete handlar i dag för mycket om formerna, som jag sade, och för lite om efterlevnad av gällande överenskommelser. Jag vill också peka på ytterligare en fråga som vi bör verka för från svensk sida och som vi från Folkpartiets sida nu har framfört vid flera tillfällen, nämligen en lag om miljölots på alla lastfartyg som trafikerar Östersjön. Det är en viktig åtgärd för att minska utsläppen av olja och miljögifter.

Fru talman! När det gäller joniserande strålning är det min uppfattning att det är oerhört viktigt att vi verkar för internationella överenskommelser som begränsar ytterligare utsläpp. Valet av energislag menar vi är egentligen inte en politisk fråga, utan den politiska frågan är hur stora utsläpp, hur mycket strålning, vi ska acceptera. Är det så att kärnkraften inte kan uppfylla de krav som ställs, ja, då förstår vi konsekvenserna av det. Jag vidhåller alltså att det här är ett viktigt område att verka för. På den andra frågan som Jonas Ringqvist ställde, om vi tycker att man från svensk sida ska gå före och ytterligare begränsa utsläppen, svarar jag att jag tycker att det finns starka skäl för att göra det.
Fru talman! I den politiska verklighet som jag lever i är valet av energislag i högsta grad en politisk fråga. Sedan vet jag inte vilken verklighet som Harald Nordlund befinner sig i. Här ser vi ett enkelt sätt att slippa att hantera den problematik som jag tog upp när det gäller Folkpartiets politik. Sveriges regering, Vänsterpartiet och en så gott som enig klimatkommitté har sagt att Sverige borde minska sina utsläpp med 2 % till år 2010. Är det också Folkpartiets uppfattning, eller är ni beredda att gå längre även där?
Fru talman! När det gäller de politiska mål som vi sätter upp är det oerhört viktigt att vi är tydliga när vi sätter gränser för joniserande strålning. Detta är det viktiga politiska ställningstagandet. Valet av energislag följer ju av den typen av beslut; det blir alltså en konsekvens. Så länge ett energislag uppfyller alla de politiska krav som vi ställer är det väl bra. Och är det så att kraven beträffande strålning och kraven om hur vi tar hand om avfallet uppfylls - det gäller alltså de politiska krav som vi sätter upp - ja, då är det väl okej. Jag är inte så säker på att alla de här kraven i dag är tillgodosedda men väldigt viktigt att konstatera är att politiken ska ägna sig åt att sätta dessa gränser och att kontrollera att vi lever upp till detta. Till den andra frågan som Jonas Ringqvist här ställde ber jag att få återkomma vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Det är klart att det ligger en del i det som Harald Nordlund sade om att vi kanske inte är så eniga. Men då vidgar Nordlund diskussionen långt utöver det betänkande som vi behandlar. Beträffande den principiella nivå som vi hanterat inledningarna i betänkandet på - motionerna är naturligtvis mer detaljerat behandlade - kan vi konstatera att det finns en stor enighet. Vid en global jämförelse med hur det ser ut i andra länder kan vi väl ändå sägas vara relativt eniga när det gäller internationell miljöpolitik. Men visst finns det områden där det är annorlunda. Ett område gäller hur vi ser på marknaden och på handelns utveckling. Naturligtvis är många av oss försiktiga och även skeptiska till vissa sidor av marknadsekonomin. Vi menar att vi måste vara observanta och att här behövs regleringar bl.a. för miljöns skull. Där finns det helt klart åsiktsskillnader. Ett annat område är naturligtvis kärnkraften. Väldigt många av oss menar att kärnkraften inte kan vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Med kärnkraften blir det inget långsiktigt hållbart samhälle. Det kan vara en övergångslösning som vi nu lever med och som vi ska använda oss av på ett förnuftigt sätt och också avveckla på ett förnuftigt sätt, men en långsiktigt hållbar lösning är det alltså inte. Handeln med utsläppsrätter är på ett sätt nästan samma sak som att ha skatter införda. Jag tror därför att det är klokt att avvakta med stora skatteförändringar tills vi har sett hur vi ska ha det med handeln med utsläppsrätter. När det gäller EU är det en teknisk fråga om man ska besluta med kvalificerad majoritet eller inte. I princip nås samma resultat med konsensusbeslut - om man kan tala med varandra och bli eniga om resultatet blir det ju ingen skillnad. Därför tycker jag att den frågan ligger på en annan nivå än den här debatten.
Fru talman! Det ställdes ingen fråga till mig. Om vi är eniga eller inte känns det inte angeläget att diskutera nu. Det är bra om vi kan skapa en stor enighet kring de här viktiga internationella frågorna.

Fru talman! Om grundvattenreserverna och råvarorna tar slut, om haven fiskas ut och om korallrev och mangroveskogar försvinner, då blir det nästintill omöjligt att försörja en växande befolkning. Kampen om råvarorna är, liksom klimatförändringarna och vattenfrågorna, de stora hot och politiska utmaningar som vi står inför. Jag kan inte låta bli att lite grann fundera över den tidigare debatten i dag om vårt försvar. Till min stora förvåning upptäckte jag att, såvitt jag förstår, i stort sett hela debatten direktsändes i TV, på en tid då TV normalt inte brukar kunna ställa sig till förfogande för politiska debatter. För mig var det lite förvånande. Visserligen är det naturligtvis intressant och viktigt för de människor som berörs av riksdagens beslut om var de olika försvarsdelarna ska förläggas. Men utifrån den faktiska hotbilden och vikten av militära satsningar i dagens samhälle tycker jag att det är något märkligt när man funderar över vad som är våra hot, vad som är de reella hoten mot oss, i dag och framöver. Då är faktiskt inte de militära hoten det som är de stora hoten för oss i Sverige, däremot miljöhoten och de utmaningar och förändringar som vi står inför. Så här när det börjar dra sig mot sommaren känner jag en viss förtvivlan. För mig är sommaren, badet, stranden och barnens lek en av de riktigt viktiga livskvalitetsfrågorna. Jag tycker att det är fruktansvärt att känna att jag inte längre kan ta mina barnbarn med mig till stranden, ligga där och bygga sandslott utan att känna en oro för vad som händer med dem. Många gånger får man tjata om att de måste ha kläder på sig osv. för hoten i dag är så stora. Någonting som var självklart när jag var barn är inte självklart för barn i dag. Nog känns det lite förtvivlat när det talas om att vi har gått en väldigt bra utveckling till mötes under de här åren. Utveckling till vad? brukar jag fråga mig. När det gäller det betänkande som vi nu har att behandla säger vi mycket riktigt att vi är ganska ense i de stora viktiga frågorna i utskottet. Vi har i stort sett behandlat och besvarat alla motioner utifrån hur dessa frågor hanteras internationellt i dag. Det är bra att vi kan visa att vi har en enighet, att vi vill att miljöfrågorna i ett internationellt perspektiv ska bli viktiga att också hantera på ett sätt som gör att vi når resultat. Jag är dock inte så säker på att vi, om vi skulle lägga fram förslag på åtgärdspaket osv., skulle vara lika överens. Där tror jag att det finns en stor skillnad på hur angeläget vi anser att det här är och hur snabbt vi tycker att man behöver gå fram, vilka åtgärder som krävs för de förändringsarbeten som behövs. Vi kan se när klimatfrågorna och Kyotoprotokollet diskuteras att det blir väldigt stora olikheter i hur man vill gå fram. Vi i Miljöpartiet tycker att vi har bråttom, vi har inte tid att vänta, vi måste se till att det händer någonting snabbt. Annars tar vi de resurser som våra barn och barnbarn behöver för att leva på den enda jord vi har. Det som vi ofta talar om i internationella sammanhang, behovet av utveckling, riskerar att inte bli en utveckling utan en avveckling av möjligheterna att leva på vår jord därför att de resurser som vi har gemensamt inte längre räcker till. Vi har delat in betänkandet i olika avsnitt. Beträffande globalisering är det viktigt att påpeka att Riokonferensen 1992 ändå antog en del mål, man lyckades trots ganska hårt motstånd från många håll ändå komma en bit fram på vägen. Man lyfte upp miljöfrågorna på den politiska agendan på ett sätt som har gjort att de har kunnat leva vidare i det politiska arbetet sedan dess. Dock kan man konstatera att de resultat som man kanske hade förväntat sig skulle nås efter det inte har lyckats nås fullt ut. Jag tror att vi med tiden åter kommer att få konstatera att de mål som sattes upp inte är uppfyllda, att det finns en bra bit kvar, att vi borde ha handlat snabbare för att nå målen. När det gäller våra hav skriver vi att vi har fått kännedom om att vi ska få ett förslag från regeringen om oljeutsläppen. Jag hoppas verkligen att regeringen i det fallet vågar komma med ett mycket bra förslag som också ger resultat. Det har varit många besvikelser i oljefrågorna när det gäller våra fartyg. Man har inte kunnat komma åt dem, inte ens kunnat fånga in dem som man har trott sig veta är de som har gjort utsläppen. Här krävs en betydligt bättre lagstiftning för att klara detta. Miljö och handelsfrågorna är naturligtvis oerhört viktiga. Där kan EU spela en viktig roll och faktiskt kräva en handelspolitik i ett globalt perspektiv som blir betydligt mer solidarisk. Tyvärr kan vi se att så ännu inte är fallet inom EU. Men jag hoppas att Sverige kan driva på så att vi får en ordning för handel som inte som i dag missgynnar de fattiga och inte tar någon som helst hänsyn till miljöaspekterna. Där är en viktig del hur EU kommer att handla. Jag tänkte fråga Berndt Ekholm som representerar regeringspartiet i det här fallet hur pass hoppfull han är inför Göteborgsmötet när det gäller att kunna få ihop ett förslag som faktiskt ger möjlighet att nå resultat. Vi är många som inte tycker att man i det vi hitintills har sett av miljöplanen lever upp till de förväntningar vi hade. Frågan är: Klarar regeringen att i samband med Göteborgsmötet lyfta fram miljöfrågorna så att vi kan få förslag som leder till resultat, eller kommer det att bara bli ett möte där man träffas och pratar om problembilden och inte politiskt vågar göra tillräckligt för att se till att det går att nå resultat? Beträffande säkerhetsfrågorna, som vi också har med i betänkandet, vill jag säga att vattenfrågan är en de stora frågor som vi internationellt måste arbeta mycket mer med, både ur resurssynpunkt och också ur säkerhetsaspekterna. Det är oerhört många konflikter som just uppstår av att vattnet är en begränsad resurs, av att man inte på ett bra sätt har lyckats enas om vem som har rätt till eller kan hantera de här frågorna eller av att någon släpper ut och förstör det vatten som någon annan behöver använda till sina livsmedel. Vi har också pekat i det här betänkandet på hur det ser ut på just vattensidan. Jag vill upprepa vad jag sagt tidigare, att två tredjedelar av jordens befolkning kommer att ha vattenbrist år 2025, att grundvattennivåerna i norra Kina, där man odlar väldigt mycket av riset, sjunker 1,6 meter per år, att 160 miljarder ton fossilt vatten används varje år, vatten som inte förnyas. Det här får naturligtvis enormt stora konsekvenser för möjligheten för människor att odla sin mat och leva på vår gemensamma jord.
Fru talman! På Göteborgstoppmötet ska inte det sjätte miljöhandlingsprogrammet behandlas som särskild punkt, utan det behandlas av miljöministrarna i början av juni. Hur det går med det hänger helt och hållet på Europaparlamentets hantering av frågan. Jag måste erkänna att jag inte riktig vet om de kommer att hålla tempot så att det blir möjligt för miljöministrarna att fatta ett beslut om det. Planen för hållbar utveckling är det statsministrarna som har kontrollen över. Det ligger inom ramen för rådet att själva utarbeta detta. Det är ganska många svenskar som är engagerade i det. Det har vi väl anledning att se ganska hoppfullt på att man kommer att kunna anta ett dokument som kan vara en utmaning. Sedan ska detta dokument omsättas, för det handlar om de överordnade strategierna. Slutligen när det gäller integrationen av de nio olika sektorerna ska en redovisning ske i Göteborg. Det som är viktigt är hur denna redovisning möts upp av premiärministrarna. Det är jätteviktigt att de visar engagemang och påpekar att man måste fortsätta att driva de här frågorna, att man inte kan slå sig till ro efter rapporterna. Vissa sektorer kanske är klara, andra är det inte. Oavsett om man är klar eller inte måste man hela tiden jobba vidare. Det måste bli en kontinuerlig process att integrera miljöfrågorna i de olika sektorerna. Här är det oerhört viktigt att man uttalar ett engagemang för den här frågan. Det varierar lite grann vad man kan förvänta sig av toppmötet i Göteborg. Vi svenskar ligger väl framme i miljöpolitiken, och jag tror att vi kan åstadkomma ett bra resultat i Göteborg. Det förväntar jag mig i alla fall.
Fru talman! Det hörs att Berndt Ekholm är positiv och hoppfull inför toppmötet i Göteborg. Jag önskar att jag kunde vara lika hoppfull. Jag känner mera att det inte är så säkert att man lyckas. Ambitionerna är att få en hållbar utveckling som innebär att man blir mer sektorsövergripande och ser över alla delar för att den hållbara utvecklingen verkligen ska kunna förverkligas. Det gäller t.ex. trafikområdet. Hur ser det ut där med tanke på den utveckling som vi hittills har sett på det området? Vad finns det i dag som tyder på att EU skulle ta sig an den problematik som man står inför med ökad trafik och alltmer utsläpp? Är det någonstans i den hållbara utvecklingen där Berndt Ekholm anser att man skulle klara av att integrera trafik och transportsidan?
Fru talman! Till att börja med ska man koppla helhetsgreppet i Göteborg genom hållbarhetsstrategin som integrerar sektorsfrågorna och indirekt det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Det blir det nya greppet som man måste gå vidare med. Man löser inte problemen i Göteborg, men man får så att säga fart på vagnen genom denna strategi. När det gäller hur det ser ut inom olika sektorer har det sagts mig att transportsektorn är en av dem som ligger längst fram av de nio olika sektorerna. Tyvärr har det varit det område som har legat längst bak. Det har varit onaturligt och konstigt för dem som har jobbat med olika typer av utrikesfrågor och integrering av miljöfrågor. Transportfrågorna ligger inte så illa till, men det finns andra områden som också har problem, t.ex. energifrågan. Det gäller också jordbrukspolitiken och integrering av miljöfrågan i CAP-systemet liksom detta med offentlig upphandling. Det finns många problem kvar att lösa. Därför är det viktigt att premiärministrarna visar att de tycker att dessa rapporter är bra, att det är utmärkt att man har kommit så här långt, men att de inte är nöjda och att man måste komma längre.
Fru talman! Jag håller med om att vi inte är helt nöjda och att man måste komma längre om vi ska nå det resultat som behövs för att det ska bli en hållbar utveckling på miljösidan i ett globalt perspektiv. Vi från Europahåll måste agera så att vi tar ansvar för resten av världen. Som jag ser det är det där som det stora problemet ligger. Även om man analyserar sin egen närmiljö glömmer man bort hur man ska integrera miljöfrågorna inte minst på handelsområdet. Där har jag uppfattat att det finns ett ganska stort motstånd inom EU för att se till att man verkligen får ett resultat.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslagen i betänkandet och avslag på den reservation som har avgetts. I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom Berndt Ekholms anförande och repliker här i dag. Jag kommer att avgränsa mitt anförande till att handla om vattenfrågor och Aralsjön. Jag kommer inte att upprepa så mycket av det som står i betänkandet. Därför vill jag understryka att det är väl värt att läsa. Det finns mycket information i det betänkandet. Aralsjön med sitt livgivande, glittrande och fiskrika vatten förvandlades till en katastrof. Hur kunde den en gång i tiden världens fjärde största sjö till stor del förvandlas till en hotande saltöken? Vem var arkitekten? Var det professor Babajev som brukar pekas ut? Men ändå, varför lät man detta ske? Var det Sovjettidens centrala försummelse eller den sovjetiska maktelitens lokale ledare, partichef Sajaraf Rasjidovs fel, han som på 70-talet satte som mål att nå upp till 5 miljoner ton bomull om året? Denna lokale partichef lär också ha övertalat Brezjnev att höja siffran till 6 miljoner ton bomull, en siffra som också uppnåddes 1980. Men nej, vi kan inte peka ut en eller två personer som ansvariga, utan vi bör våga sammanfatta frågans svar i en mening: kommunismens seger över miljön. Det var en seger där facit inte blev som efter andra slag där segraren alltid har eller har haft det självklara privilegiet att skriva historien för eftervärlden. Även om Aralsjön förlorade slaget mot kommunismen slår sjön genom sitt vittnesbörd dagligen med kraft tillbaka naturkatastrofens konsekvenser. Och saltvindarna sprider katastrofens budskap ända bort till Turkiet och Vitrysssland. Varje hektar torrlagd sjöbotten ger ifrån sig 300-600 ton saltdamm per år. Hittills har 1,5 miljarder ton salt blåst ut från Aral. Nås vi inte av saltvindarna, nås vi ändå hemma i våra egna vardagsrum av TV-bilderna från Aralsjön och budskapet om dess hemska öde. I dag ligger Aralsjön helt utanför den ryska federationens territorium. Formellt har Ryssland alltså inte längre något ansvar för den miljökatastrof som Brezjnevs planbyråkrater och ingenjörer åstadkom. Ryssland tar i dag sina händer från Aralsjön. Det finns förklaringar såsom resursbrist och att det politiska system som beslutade i frågan är bortsopat från makten. Men det allvarliga är om frånvaron av Ryssland som en aktiv part minskar möjligheterna att få till stånd en bättre samordning av miljöförbättrande åtgärder. Även om Ryssland har tagit sina händer från Aralsjön har man regionala intressen i området, liksom Kina och Iran som gränsar till regionen, men också USA vill ha ett finger med i det som händer här. De centralasiatiska staterna är själva splittrade i frågan och har händerna fulla av dagliga problem, och samarbete kan komma att kosta både pengar och vattentillgångar. I dag tvistar uzbeker, turkmener, tadzjiker. Så småningom ger sig kanske afghaner in i striden om Amu-Darjas uppdelning. Här tvistar man. Rena vattenkrig, t.ex. utlösta av nya kanalbyggen i gränsregionerna är inget otänkbart scenario. Den politiskt beslutade naturkatastrofen Aralsjön kan därmed direkt påverka stabiliteten och utvecklingen på sikt i Centralasien och därmed Ryssland. Att vända miljöförstöring till hållbar ekologisk utveckling minskar risken för ekonomisk och social oro, för etniska konflikter. Att vända miljöförstöringen och bygga mer demokratiska strukturer lokalt minskar risken för att människor ska tvingas att fly undan miljöhoten. För att komma till rätta med en katastrof av den här dimensionen är det väsentligt att världssamfundet uppmärksammar den och bidrar med resurser. Från svensk sida har vi bidragit och fortsätter att bidra med insatser i regionen. Sverige kan inte lösa problemet, men vi kan bidra med en del. Frågan ägs lokalt och man behöver lokalt engagemang för att varaktigt lösa de stora problem som befolkningen på plats brottas med. Men de drabbade länderna Kazakstan, Turkmenistan och Uzbekistan förmår inte ensamma att tackla problemen. Vi kan här tala i termer av begrepp som mänsklig säkerhet. Mänsklig säkerhet handlar om att säkerställa mänskliga rättigheter, hälsa och välfärd, motverka smittsamma sjukdomar, motverka hot såsom brottslighet, dvs. det handlar om att uppnå civil säkerhet och undvika katastrofer. När vi berör mänskliga rättigheter är det viktigt att understryka staternas ansvar för att säkerställa dessa, men vi kan och vi har rätt att lägga oss i. Mänskliga rättigheter är gränsöverskridande, gränsöverskridande som vattnet jag här talar om. Vattnet är ändligt, men det ska räcka till alltfler. Om befolkningen i detta område var 7 miljoner vid sekelskiftet är den 35 miljoner i dag. Födelsetalen är mycket höga, 3-4 gånger högre än genomsnittet i det gamla Sovjet. Samtidigt vet vi att många barns hälsa har drabbats. Och mot den bakgrunden har Rädda Barnen engagerat sig. 1994 gick den sista fisketuren och den sista sprattlande fisken drogs upp. Fru talman! Vad var samhällsnyttan med energiuttaget? Och vad var nyttan med att få bomullsodlingen att expandera, när man i dag inte kan ta en fisketur och fånga en fisk i det här vattnet? Fru talman! Det var ett annat politiskt system - kommunismen, patriarkala strukturer, frånvaron av NGO:er, censurerade medier, förnekandet av religion och andlighet, isolering som omöjliggjorde samma demokratiska process när det gällde den väldiga Aralsjön som vi har här hemma när det handlar om mindre vattenkraftsutbyggnader i våra mindre vattendrag. Den livgivande debatten engagerar oss människor. Tillgången på vatten är också en överlevnadsfråga. Utan vatten kan varken individer eller samhällen fortleva. Vatten har historiskt sett varit en avgörande förutsättning för att högkulturer ska kunna växa fram. Experter anser att mer än en fjärdedel av mänskligheten i dag berörs av vattenbrist i någon form. Även om jag tror att det är lågt räknat, kan vi vara överens om att andelen berörda lär öka under det nu påbörjade århundradet. Jordens innevånare blir fler, medan mängden sötvatten inte ökar. Sötvatten och saltvatten cirkulerar ständigt i ett och samma kretslopp - den globala hydrologiska cyklen. Kraftkällan bakom detta kretslopp är solen. Fru talman! Flera större flodsystem, sjöar samt mängder av mindre vattendrag och även grundvattenförekomster delas med mellan flera länder och mellan olika regioner i samma land. Fördelningen mellan olika användningsområden brukar anges till bevattning inom jordbruk 70 %, till industri 20 % och för hushåll 10 %. Med försaltning och miljöförstöring minskar man mängden vatten att fördela. Gapet mellan tillgången på vatten och behovet kommer att växa. Ur denna brist växer fattigdom, sjukdomar, ekologiska katastrofer och rent av krig. Medvetenheten om behovet att förhindra sådana konsekvenser genom en förnuftig vattenpolitik är ojämnt spridd. Jag brukar säga att den medvetenheten är större ju längre nedströms ett vattendrag man kommer. Ska man lösa Arals problem hänger det mycket på om staterna i regionen förmår att upprätthålla jämbördiga relationer eller om de gräver ned sig i ömsesidiga anklagelser om det förflutna, att de utvecklas i demokratisk riktning, att vi bygger mer av samarbete mellan t.ex. oss här och de i parlamentet där. En bra samordning skulle också skapa förutsättningar för att få internationellt bistånd till olika räddningsprogram. Men framförallt är lärdomen att vi människor måste visa ödmjukhet och respekt för naturen och dess villkor. Vi måste ha respekt för varandra. Jag är också glad att kunna säga att Unifemkommittén, Edberg-stiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien - framförallt är det Unifem som har engagerat sig - återigen kommer att ta tag i den här frågan. Man har bjudit in till ett seminarium på Världsmiljödagen den 5 juni i år där temat kommer att vara Aralsjön, Vänern och Östersjön. Det kommer att handla om just samarbete och hållbar utveckling. Jag tror att det blir ett väldigt spännande seminarium för alla dem som är intresserade av både Aralsjön och vattensäkerhet i största allmänhet, så jag önskar att ni har möjligt att ta del i det. När vi talar om detta med vattenfrågor och storskaliga utbyggnader skulle jag bara vilja anknyta till något som oroar mig när det gäller Turkiet. Här har vi ett ansvar även från Sveriges sida. Jag tycker generellt när det gäller dammutbyggnader att man ska tala om de här frågorna med ödmjukhet därför att vi kommer från ett land där vi har erfarenhet av dammutbyggnader. Det har ibland skett på ett ganska hårdhänt sätt även i vårt land, så jag tycker att vi ska vara nogsamma. Jag har besökt Hasankeyf, där det finns planer på att dränka staden som är 10 000 år gammal för att bygga en damm som har en beräknad livslängd på 50-80 år. Det är en väldigt kort tidsperiod, så samhällsnyttan och det som energiuttaget kommer att ge måste ju vägas mot de historiska värden och de långsiktiga följder som en sådan dammutbyggnad får. Den korta tidsperioden 50-80 år är inte någon beräkning som gjorts av någon miljöorganisation eller av mig, utan det är den officiella beräkningen därför att man räknar med att dammen där nere kommer att slammas igen på så kort tid. Men vad har då detta att göra med oss här i Sverige? Vår exportkreditnämnd har vad jag förstår efter att man har antagit en miljöpolicy inte tänkt ta del i projektet. Skanska har för Sveriges del dragit sig ur. Men fortfarande finns det här ett engagemang som man kan knyta till EU-samarbetet, och det finns EU länder, framförallt Storbritannien och Schweiz, som är aktiva i det här. Jag tycker att alla länder inom EU har ett ansvar för att se till att säkra miljöfrågorna inom EU:s nuvarande stater, men vi har också ett ansvar för att även ansökarstaterna, även Turkiet som inte har börjat förhandla, omslutes och närmar sig den miljöprövning som vi har inom EU-systemet. Just den här stora dammen, som kallas Ilisudammen och som riskerar att dränka t.ex. Hasankeyf med helt unika historiska monument, är en fråga som jag hoppas att vi ledamöter kan ta upp även framdeles i olika sammanhang. Med detta vill jag avsluta här. I övrigt vill jag hänvisa till betänkandet. Där finns ganska mycket beskrivet om säkerhetspolitik ur ett vattenperspektiv. Jag skulle också vilja säga några ord om och ansluta mig till det som Marianne Samuelsson sade, att det här verkligen är säkerhetsfrågor och framtidsfrågor som är oerhört viktiga. Men de får ju ändå, som vi har konstaterat i dag, betydligt mindre uppmärksamhet än vad det militära försvaret har fått, så fortfarande behöver vi göra mycket för att lyfta fram försvaret av miljön.
Fru talman! Jag blev lite intresserad av Carina Häggs inlägg när det gällde dammbyggnationer. Sverige har ju ett flertal gånger varit med vid stora dammbyggen både, vad jag har förstått, med Sidapengar och framför allt med EKN-pengar. Kommer Carina Hägg att agera för att det inte ska ske igen att Sverige ger sig in i projekt vare sig det gäller pengar som lånas ut för att stödja dem eller via pengar från Sida? Och kommer Carina Hägg att verka för regelsystemet ändras så att det blir betydligt mer anpassat till miljöaspekterna utifrån en ordentlig miljöanalys innan man bestämmer sig för att låna ut pengar?
Fru talman! Det är viktigt att konstatera att vattenkraften över huvud taget är utformad och framtagen för förhållanden som i Sverige, i norra Skandinavien och i Kanada. Tekniken har utvecklats i en annan klimatzon. Vi har ibland bortsett från de problem som man riskerar nere i Turkiet, som jag nämnde, med igenslamning som gör att livstiden för dammarna blir väldigt kort, att dammarna kan bli tillhåll för malariamyggor osv. Jag tror också att man måste ta varje projekt för sig och noggrant granska dem. Vi vet å andra sidan att det kan vara en väldigt stor och viktig samhällsnytta med det energiuttag som man kan få genom en dammutbyggnad. Jag tror som sagt var att vi måste titta på varje damm för sig. Men jag tror också att vi noga måste ta del av och förvänta oss att miljöprövningar görs, för vi ser ju när vi tittar tillbaka att det har skett utbyggnader som jag hoppas att man inte skulle ha fattat beslut om i dag. När det gäller Ilisudammen har jag efter att ha varit på plats kommit fram till att jag för min del inte kan se något annat än att jag vill ta del i ett arbete som kan bidra till att stoppa dammutbyggnaden. Jag tror inte att det kan vara av långsiktigt värde att dammen byggs ut vare sig för Turkiet, grannländerna eller naturligtvis för oss som vill ha en så bra och god miljö som möjligt i Europa.
Fru talman! Jag tycker också att det var intressant att höra om Aralsjön. För några år sedan hade jag besök av en politiker i området som uttryckte sin förtvivlan över hur det såg ut i området och över hur illa människorna mådde av miljösituationen där. Det är naturligtvis fråga om en oerhört stor miljöförstörelse. Men det som jag tycker är intressant är att Aralsjön är en tydlig bild av hur människan kan förstöra naturen och miljön genom sitt agerande. Det är ju inte så att man i demokratiska system har klarat sig undan problemet med att man har förstört miljön. Det visar bl.a. den brist på vatten som vi kommer att se framöver och det enorma utnyttjandet av fossilt vatten som ju sker i både demokratiska och ickedemokratiska länder, där naturen utnyttjas på ett icke hållbart sätt. Jag tycker att det här är en oerhört kraftfull bild av hur tokig människan är i sitt förhållande till miljön och att vi inte lever med den utan av den. När det gäller vattenfrågorna har vi också sett hur man t.ex. i Victoriasjön nere i Afrika har planterat in fisk som inte hör hemma i den miljön. Fiskarna äter upp den lilla fisken som barnen har som den viktigaste energikällan, därför att den går att torka, transportera och lagra, medan den nya fisksorten varken går att torka, lagra eller transportera. Man har inte möjligheter att ta vara på den på ett vettigt sätt. Det här ger också en bild av hur tokiga vi människor är när vi går in och tror att vi kan manipulera naturen och dess förutsättningar.
Fru talman! Marianne Samuelsson tar upp flera viktiga frågor. Hon tar upp Victoriasjön i Afrika, där man t.ex. kan se hur vattenhyacinterna breder ut sig och bokstavligt talat kväver sjösystemen. Har man inte sett det, kan man nästan inte föreställa sig att en växtmassa kan breda ut sig på det här sättet och döda en sjö och dess livsbetingelser och vad det i sin tur betyder för de människor som lever runtomkring sjön. Både detta och att man planterar in arter som inte hör hemma i den faunan får naturligtvis konsekvenser. Det finns många situationer runtom i vår värld där människorna har trott att man kan sätta sig över naturens villkor, men naturen slår också tillbaka mot oss. Aralsjön är ett exempel som det är svårt att hitta en motsvarighet till när det gäller detta att naturen har fått stå tillbaka och de konsekvenser det har lett till. Det är ett oerhört ingrepp i naturen som i dag slår tillbaka mot människorna varje dag, inte minst genom det som jag beskrev med saltvindarna. Konsekvenserna blir långt vidare och sprider sig långt utöver det oerhört hårt drabbade geografiska området. Därför känner jag att man måste ta ett ansvar utanför det geografiska området. Det kan var en region eller ett land. Vatten är som mänskliga rättigheter - det är gränsöverskridande. Vi måste ta ett gemensamt ansvar här.
Fru talman! Jag har två motioner om Aralsjön i det betänkande som vi nu diskuterar. Den första är en flerpartimotion som lämnades redan 1998. Då jag tyckte att besvarandet dröjde så länge skrev ytterligare en motion om Aralsjön under den allmänna motionstiden förra året. Jag är glad att utrikesutskottet nu har tagit tag i den här stora miljöfrågan. Jag tycker att det är jättebra att Carina Hägg, och därmed också Socialdemokraterna, har börjat engagera sig i frågan. Men man kan ju fråga vad regeringen gör åt samma fråga. I det sammanhanget kan jag också nämna att det kommer att vara en konferens här i riksdagen med bl.a. Unifem som initiativtagare. Den konferensen kommer att äga rum den 24 oktober på Fru talman! På underliga vägar har jag kommit att intressera mig för Aralsjön. När jag väl insåg omfattningen av de många miljö och hälsoproblem som är förknippade med Aralsjön kunde jag inte bara släppa frågan om sjöns framtid. Aralsjön ligger ju i det forna sovjetiska Centralasien med Kazakstan och Uzbekistan som strandstater. Tadzjikistan och Kirgizistan, är även mycket intresserade av Aralsjöns framtid. Fru talman! I det betänkande som vi nu diskuterar talas det om vattenproblem på olika platser runtom i världen. Aralsjön kan också sättas in under rubriken Under kommunismens glansdagar - om det nu fanns några sådana - såg man med begärliga ögon på Aralsjöns stora vattenmängder. Aralsjöns vatten, tänkte man, skulle kunna användas för bevattning av bl.a. bomullsodlingar. När den tanken blev ett beslut, innebar det att ett jätteprojekt sattes i gång och Aralsjöns tillflöden, de två floderna Amu-Darja och Syr Darja, kanaliserades för att avleda vattnet till de storslagna bevattningsprojekten. Man byggde dammar och stora vattenreservoarer för att girigt kunna utnyttja Aralsjöns rikedom på vatten. Men man behöver ju bara tänka på galna kosjukan för förstå att man inte kan gå emot naturens ordning utan att det hämmar sig. Det är klart att en sjö utan tillflöden sakta dör, liksom också det liv som lever i och av sjön. Fru talman! När man hör ordet Aralsjön tänker många kanske på en bild som publicerades i massmedierna för ganska länge sedan i ett reportage om just Aralsjön. Den föreställde en sjö med väldigt långa stränder, och långt upp på land låg en fallfärdig båt. Den plats där båten låg hade tidigare varit sjö med djupt vatten. Nu utbredde sig i stället förgiftad sjöbottensand mil efter mil, kilometer efter kilometer, och den tidigare fiskrika sjön var död. Fru talman! I början av 60-talet var den endast hälften så stor som tidigare. Salthalten i sjön ökade kraftigt och fisken dog ut. Den forna sjöbotten förvandlades till sand och saltöknar. Eftersom stora mängder giftiga kemiska gödnings och bekämpningsmedel användes i bomullsproduktionen spreds, och sprids fortfarande, stora mängder gifter med vinden och grundvattnet har försämrats kraftigt. Hundratusentals människor har mist sin möjlighet till försörjning när de ekonomiska förutsättningarna radikalt ändrades. Arbetslösheten är mycket stor, vilket bl.a. medför stora ekonomiska och sociala problem. Många barn lever ensamma i stor nöd utan sina föräldrar och utan möjligheter att gå i skolan. Hälsotillståndet har också försämrats kraftigt, särskilt för kvinnor och barn. Ökad frekvens av olika cancerformer, anemi och andra invärtes sjukdomar har konstaterats, barnadödligheten har ökat och medellivslängden har sjunkit. Omkring fem miljoner människor bor i sjöns närhet, de flesta i och kring städerna Aralsk i norr i Kazakstan och Nukus och Muynak i söder i den delvis självständiga republiken Karakalpakstan i Uzbekistan. På sikt är det svårt att tänka sig att människorna kan bo kvar om läget inte förbättras. Men vart ska de i så fall ta vägen? Det är hög tid att på allvar ta tag i problemen kring Aralsjön. Fru talman! Lite nu och då, men inte tillräckligt ofta för att väcka behövlig opinion, brukar Aralsjön, som kallas världens största enskilda miljökatastrof, lyftas fram och belysas av massmedierna. Katastrofen är så stor till sin omfattning att det är nästintill omöjligt att förstå dess hela vidd och konsekvenser för både den nära regionen och för miljön i ett globalt perspektiv. Det skulle därför behövas en tydligare politisk fokusering på Aralsjön som miljö och hälsoproblem samt snabba och konkreta insatser i form av ökade satsningar på forskning, debatt och information. Det kan ta hundratals år att reparera och restaurera de goda miljöbetingelser för människor och natur som brutits ned under de årtionden som gått. Hundratals miljoner kronor har redan satsats på restaureringsarbete, som det kan tyckas till ingen nytta. Frivilliga organisationer från bl.a. Sverige arbetar i dag med att introducera jordbruksprojekt och bedriva humanitära och sociala projekt i Aralsjöområdet. Det är ett arbete som behöver allt stöd det kan få, inte minst ekonomiskt. Fru talman! För någon vecka sedan besökte en grupp parlamentariker och tjänstemän från Kazakstan riksdagen. De ville skapa kontakter och undersöka vilka möjligheter det finns för ett utökat samarbete. Mycket av det jag nu har sagt belystes och verifierades också av dem. Vad de själva framförde som mycket viktigt var att få i gång ett samarbete mellan de stater som gränsar till Aralsjön och som är beroende av dess vatten. Det finns redan i dag ett trevande samarbete, men det behöver utvecklas och fördjupas. De stora dammarnas vatten måste komma alla Aralsjöländerna till del. Aralsjön måste också restaureras. Den giftiga sjöbottensanden, förgiftad av bl.a. bekämpningsmedel, måste bindas så att den inte fritt far genom luften och smittar människor, djur och natur. Fru talman! Det är bra att Sida är engagerat i olika Aralsjörelaterade projekt, främst gällande hälsa och dammsäkerhet. Men det är angeläget att Sverige höjer sin ambitionsnivå och tillsammans med andra länder, inte minst inom EU och andra organisationer, upprättar en plan för fortsatta aktiviteter kring Aralsjön. Det internationella samfundet har gjort betydande ansträngningar för att förbättra situationen. Världsbanken och andra internationella organisationer har förmedlat stora resurser till området, men resultaten av insatserna är hitintills begränsade. Det behövs väl planerade, långsiktiga och uthålliga insatser för att vända utvecklingen. Det är angeläget att Sverige intensifierar sina insatser i området samt bistår och stöder frivilliga svenska organisationer i deras insatser för att hjälpa befolkningen och restaurera miljön. Fru talman! Aralsjökatastrofen är den kanske största ekologiska katastrofen någonsin, orsakad av människor. Den har påverkat miljön och hälsotillståndet i området så att situationen för framför allt kvinnor och barn är akut. Medellivslängden är mycket låg. Enligt Läkare utan gränser är platser som exempelvis staden Muynak i Karakalpakstan en av de mest "chronically sick places on earth". Muynak var en gång en blomstrande fiskestad vid Aralsjöns strand. Staden ligger nu 10 mil från den nuvarande stranden. Denna akuta situation måste fokuseras och lyftas fram av Sveriges regering, EU, OSSE och FN. Det är angeläget att den svenska regeringen initierar och driver frågan i olika internationella organ. Fru talman! Miljöproblemet Aralsjön med dess konsekvenser för människor och natur är en angelägenhet som angår oss alla. Det är bra att den frågan nu också finns med i riksdagens arbete, och det är min förhoppning att dagens riksdagsdebatt ska utgöra startskottet för ett utökat svenskt engagemang - i ord och handling - för att förbättra miljö och hälsoläget för de människor som bor och verkar i det bortglömda Centralasien.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

Vi måste handskas med miljöfrågorna på såväl lokal, nationell och europeisk nivå som global nivå. Det är viktigt att alla stater tar sitt ansvar eftersom dagens miljöproblem till stor del är gränsöverskridande och därför inte enbart kan hanteras på nationell nivå. Det är därför av största vikt att vi kan hitta så många samarbetsformer och dimensioner som möjligt för att hantera och lösa de stora miljöfrågorna. Som ett exempel på detta anordnade Globe Europe - ett miljönätverk för parlamentariker med 600 medlemmar i Europa, varav över 100 är från Sveriges riksdag och utgör den största nationella föreningen i Europa - ett möte här i riksdagen. Det hölls i fredags och lördags och anordnades inför toppmötet i Göteborg, där miljöfrågorna har högsta prioritet. De viktigaste frågorna på toppmötets dagordning blir antagandet av en EU-strategi för hållbar utveckling, som för övrigt presenterades i går av EU kommissionens ordförande Romano Prodi, liksom en rapport om vilka framsteg som görs i arbetet med sektorsintegrationen av miljöfrågorna, den s.k. Cardiffprocessen. Därför var det naturligtvis dessa frågor som diskuterades på Globemötet med 50 parlamentariker från hela Europa. Det kom deltagare från EU-länderna men även från Polen, Ungern, Slovenien, Tjeckien, Estland, Rumänien, Georgien m.fl. länder. Dessa länder är också viktiga att samarbeta med, med tanke på miljöförbättringar och människors hälsa. På mötet enades man om två uttalanden inför toppmötet i Göteborg. Det ena uttalandet, som handlar om Kyotoprotokollet och klimatfrågan, uttrycker besvikelse över USA:s isolationistiska positioner och understryker att EU måste ta ledningen för att minska klimatförändringen, ta ledningen i miljöpolitiken. Globe Europe uttrycker en förhoppning om att USA:s regering kommer att återvända till Kyotoprocessen trots president Bushs uttalande om att återkalla stödet för Kyotoprotokollet. Men Globe Europe kan inte acceptera något alternativ till protokollet eller några förändringar i dess struktur. EU måste avsluta arbetet med protokollet och ratificera det före Rio +10 i Johannesburg 2002, och om nödvändigt utan USA:s stöd. Det andra uttalandet som antogs överlämnades liksom det första till Miljödepartementets statssekreterare Birgitta Boström inför toppmötet. I det andra uttalandet tog man upp några exempel på viktiga frågor: De utmaningar som en hållbar utveckling rymmer kan endast värderas utifrån ett globalt sammanhang. Det är alltså mycket viktigt med det globala sammanhanget. EU måste se till att det finns en samstämmighet mellan den interna politiken och dess påverkan på resten av världen, inte minst utvecklingsländerna. EU måste ta en ledande roll för att stödja en global styrning, inte minst inom miljöområdet. EU ska sätta press på reformer inom WTO - och det har ju tagits upp här tidigare av flera ledamöter - särskilt för att integrera miljöhänsyn, sociala frågor och utvecklingsfrågor. En ny utvecklingsmodell, där sociala och miljömässiga mål balanseras mot de som hör samman med ekonomisk tillväxt, ska förändra EU till världens resurseffektivaste ekonomi. Skadliga bidrag som motverkar hållbarhet ska tas bort och miljökostnaderna ska fullt ut avspeglas i marknadspriserna. Principen om att förorenaren betalar måste genomföras. Till de sex prioriterade områden för hållbar utveckling ska läggas ett sjunde: hållbar livsmedelsförsörjning. Det innebär hela livsmedelskedjan från produktionen av jordbruksprodukter men även fiske som har diskuterats här tidigare. Fru talman! EU:s ekologiska fotspår som klart överstiger det utrymme som kan tilldelas respektive individ måste särskilt hanteras i hållbarhetsstrategin.

En total omarbetning av CAP, EU:s jordbrukspolitik, måste genomföras fullt ut. Den ska styras av miljöhänsyn. Försiktighetsprincipen måste tillämpas noggrant när man handskas med genetiskt modifierade organismer. För att göra industriproduktion och tjänster till drivkrafter för hållbar utveckling måste ekostyrning stödjas. Miljömärkning är ett viktigt steg i den processen. Aktuella regler på EU-nivå som förhindrar medlemsstater att fullt ut utnyttja offentlig upphandling måste ändras. Offentlig upphandling bör bli en hävstång för att stödja miljömässigt sunda produkter och användas som ett verktyg för att stärka marknaden för miljösunda teknologier och produkter. Transportpriserna måste avspegla de verkliga transportkostnaderna. För att stimulera ett utbyte till mer miljövänliga alternativ måste starka incitament introduceras. Investeringar i infrastrukturen för transporter ska ha målet att förbättra sektorns miljömässiga prestationer snarare än dess tillväxt. Utelämnandet av utbildning och forskning i sektorsintegrationsprocessen måste korrigeras och tas med. Utbildningen ska erbjuda insikt i de horisontella kopplingarna i samhället, speciellt konsekvenserna av produktions och konsumtionssystem på naturmiljön. Det finns ett starkt behov av att utveckla en livskraftig forskningsagenda för att stödja hållbar utveckling. Utvidgningsprocessen måste respektera existerande miljövärden i kandidatländerna med tanke på den biologiska mångfald som finns i många av ansökarländerna. Fru talman! Globemötet kräver av toppmötet i Göteborg att det etableras ett brett system för dialog med berörda och för deltagande i den fortsatta utvecklingen av strategin för en hållbar utveckling. Detta var alltså ett exempel på internationellt samarbete mellan parlamentariker i Europa för en hållbar utveckling och för en god miljö för alla på vårt jordklot.